Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har i en interpellation frågat mig, om jag anser att nuvarande bestämmelser om bidrag till kostnader för utbildning i samband med lokalisering av företag är helt tillfredsställande i fråga om insyn och kontroll från statens sida. Bestämmelserna om denna s.k. lokaliseringsutbildning gäller sedan den 1 juli 1966 och grundas på de förslag av arbetsmarknadsutredningen, som förelades riksdagen i propositionen 1966: 532. Såsom frambhölls i propositionen har företagsutbildning i liknande former bedrivits även tidigare. Den allmänna bakgrunden till denna utbildningsreform är att det i praktiken har visat sig att lokalisering av företag till orter som saknar industriella traditioner i vissa fall har medfört höga utbildningsoch anpassningskostnader. Syftet med den utbildningsverksamhet det nu gäller är att främja lämplig lokalisering genom att hjälpa företagen att få utbildad arbetskraft i initialskedet. Företagsutbildningen har haft en förhållandevis stor omfattning. Under perioden den 1 januari 1963—den 30 juni 1967 har utbildning förekommit vid 420 arbetsställen för 17 000 elever. Bidragskostnaderna under samma tid har uppgått till 83 miljoner kronor. Antalet personer i företagsutbildning den 15 oktober 1967 uppgick till 2 938, motsvarande 12 7 av det totala antalet personer i arbetsmarknadsutbildning vid samma tidpunkt. Härav deltog cirka hälften i lokaliseringsutbildning. De övriga deltog i företagsutbildning för handikappade, var provanställda eller genomgick andra former av företagsutbildning. Jag vill erinra om att de utgående bidragen såvitt gäller utbildning inom det norra stödområdet bestäms efter överenskommelse mellan arbetsmarknads verket och företaget i varje särskilt fall. Frågor om lokaliseringsutbildning utanför det norra stödområdet prövas numera av Kungl. Maj:t. Jag finner den utbildningsform det här gäller vara förenad med flera fördelar. Utbildningen kan ske i en realistisk miljö. Utbildningen blir som regel billigare för statsverket än om den organiseras i vanlig kursform och inte minst viktigt är att kursdeltagarna uppbär avtalsenliga löner under utbildningstiden. Det bör understrykas att kraven på undervisningens kvalitet är desamma i företagsutbildningen som i annan arbetsmarknadsutbildning. Föreskrifterna för utbildningen är utformade med sikte på att skapa garantier för att kvalitetskraven upprätthålls. Arbetsgivaroch arbetstagarparterna får tillfälle att yttra sig om förslag som framkommer om att ordna företagsutbildning. Undervisningen skall vidare följa en kursplan som godkänts av arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer inom branschen. Planen skall fastställas av arbetsmarknadsverket. Det åligger länsarbetsnämnderna att tillse att utbildningen svarar mot den godkända kursplanen. Nämnderna skall i samband med att bidrag till företagsutbildning beviljas förordna två tillsynsmän. Den ene av dessa är ofta en yrkesskolerektor och den andre en fackföreningsombudsman. Arbetsmarknadsstyrelsen har år 1965 utfärdat anvisningar för tillsynsmännens verksamhet. Enligt anvisningarna skall tillsynsmännen noggrant sätta sig in i kursplanens innehåll och syften och lämpligen en gång i månaden gemensamt göra sig underrättade om hur utbildningen bedrivs vid företaget och därvid särskilt uppmärksamma att såväl den praktiska som den teoretiska delen av utbildningen sker i Överensstämmelse med den kursplan som är fastställd. Tillsynsmännen skall meddela företagsledning en och länsarbetsnämnden sina iakttagelser och, om anledning föreligger, föreslå åtgärder för att förbättra utbildningen. Eleverna till företagsutbildningen tas ut av arbetsförmedlingsorganen, som därvid prövar om de allmänna förutsättningarna föreligger för arbetsmarknadsutbildning, dvs. arbetslöshet eller risk för arbetslöshet. Några regler har inte fastställts beträffande elevernas ålder eller bostadsort. Vad bostadsorten beträffar är det naturligt att rekryteringen sker i första hand lokalt, eftersom bidrag utgår till företag som etablerar sig på orter med otillräcklig arbetstillgång. Som interpellanten framhåller bör det vara ett oeftergivligt krav att eleverna redan vid utbildningens början får veta att de har uttagits för att genomgå utbildning och att detta meddelas dem skriftligen. Efter påpekande från fackligt håll av vissa brister i detta avseende har arbetsmarknadsstyrelsen i cirkulärskrivelse till länsarbetsnämnderna i maj 1967 föreskrivit, att varje person som uttas av nämnderna för företagsutbildning skall underrättas om detta i brev från respektive nämnd. Det torde framgå av vad jag anfört att bestämmelserna om företagsutbildning präglas av en strävan att garantera företagsutbildningens kvalitet. Det är också min uppfattning att man i det stora hela har lyckats bra härmed. Som jag nämnde har antalet elever i företagsutbildning fram till den 1 juli i år uppgått till sammanlagt 17000, fördelade på: 420 arbetsställen. Det är emellertid ofrånkomligt att misslyckanden kan inträffa i en verksamhet av denna omfattning och art. De egentliga misslyckandena synes emellertid ha varit få. Enligt vad jag har inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen har det endast i några fall förekommit att berörda företag gått i konkurs. I ett av dessa fall övertogs för övrigt företaget av ny ägare som fortsatte verksamheten. Utbildningen kom således även i detta fall till nytta. Vidare är det naturligtvis viktigt att man från arbetsmarknadsmyndigheternas sida fortlöpande följer utvecklingen av företagsutbildningen för att snabbt kunna ingripa mot eventuella brister i utbildningen. Som interpellanten framhåller är risken härvid störst när det gäller företagens möjlighet att fullfölja den teoretiska delen av utbildningen. De föreskrifter som föreligger bör dock även i praktiken möjliggöra den behövliga tillsynen över utbildningen även i denna del. Jag vill betona det ansvar som länsarbetsnämnderna har när det gäller att se till att även denna del av utbildningen sker enligt fastställda planer.
Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för det utförliga svaret på min fråga. Jag är angelägen om att framhålla att jag i likhet med statsrådet har den uppfattningen att den aktuella utbildningsformen är förenad med flera fördelar. Jag har själv förvissat mig om att det vid många företag, som beviljats bidrag, verkligen bedrives en utbildning vilken det inte finns någon anledning att rikta anmärkning mot. Jag förmodar dock att inrikesministern delar min åsikt att det härvidlag liksom annars är missbruken som blir mest observerade. Hela verksamheten kan därigenom råka i vanrykte. Det är alltså inte någon negativ kritik som jag vill utsätta utbildningsverksamheten för, utan jag har i stället velat fästa uppmärksamheten på de missförhållanden som kan föreligga, så att dessa kan rättas till. Jag skulle tro att vad inrikesministern uttalat i interpellationssvaret kan bidraga just till detta. Jag vet t.ex. inte om det är min interpelliation eller något annat som varit orsaken till att ett företag, som redan 1 slutet av föregående år beviljades utbildningsbidrag men som i oktober månad i år ännu inte påbörjat den teoretiska undervisningen, nu synes ha gjort detta. Den utbildningsplan som fastställs av arbetsmarknadsverket får inte frångås — det är enligt min uppfattning ett oeftergivligt krav. Inrikesministern anser att det härvidlag föreligger vissa risker. Ja, det är förvisso så. Det borde vara ett villkor för bidrags beviljande att företaget i fråga verkligen förfogar över personal som kan bedriva den i utbildningsplanen fastställda teoretiska undervisningen på ett acceptabelt sätt. Härvidlag borde länsarbetsnämnderna verkligen vara mera restriktiva. Om de anställda eller rättare sagt »eieverna» märker, att det klickar på denna punkt och att arbetsgivaren är mera intresserad av att utnyttja dem i produktionen för en låg kostnad för honom själv, skapas lätt irritation på arbetsplatsen. Jag noterar med tacksamhet att arbetsmarknadsstyrelsen i cirkulärskrivelse till länsarbetsnämnderna numera föreskrivit att var och en som uttas av nämnderna för företagsutbildning skall i brev underrättas om detta. Jag förstår emellertid till fullo den som t.ex. i augusti månad 1967 får ett dylikt brev, vari det meddelas att vederbörande har varit elev sedan december månad 1966! Hur skall exempelvis en städerska i en snickerifabrik förstå att hon har varit elev, om hon inte har märkt särskilt mycket av utbildningen? Inrikesministern framhåller att verksamheten i det stora hela har lyckats bra, och det tror jag också. Men eftersom det här gäller stora anslag som utgår från staten bör man göra allt för att få en riktig kontroll och insyn i verksamheten. Jag vet att de fackliga organisationer som genom tillsynen är in kopplade på verksamheten följer denna med stor uppmärksamhet. Jag har i min hand ett protokoll från ett sammanträde, som ett av de största fackförbunden har hållit med ombudsmän vilka är berörda av verksamheten. Detta protokoll visar på många brister i frågor som sammanhänger med utbildningsverksamheten. Det bör vara möjligt att helt eliminera de bristerna, och jag är övertygad om att det utförliga svar som inrikesministern nu har lämnat också kommer att bringa klarhet i frågor där det har kunnat råda missförstånd tidigare. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag har ingenting emot kritik, följaktligen inte heller den som riktas mot de verksamheter vi bedriver i arbetsmarknadsstyrelsens regi. Kritik är bra, om den är rättvis och konstruktiv. Därmed vill jag också ha sagt att herr Ekströms i Iggesund frågor var berättigade. De kritiska anmärkningarna i det ärende han dragit upp tror jag var riktiga. De har fäst uppmärksamheten på hur denna verksamhet bedrives ute i landet, och på de ställen där misstag kan ha begåtts skall vi försöka rätta till dem. Utbildning i samband med lokalisering är en relativt oprövad verksamhet, men den har hittills givit goda resultat och varit till utomordentligt stort värde för många enskilda människor. Som herr Ekström sade är det oftast undantagen som bekräftar regeln, och detta gäller också här. Verksamheten har gått bra med de undantag som herr Ekström pekat på och dragit fram i ljuset. Jag har haft anledning uppmärksamma några artiklar i fackliga tidskrifter, där det har framförts mycket hård kritik, delvis kanske också berättigad. Jag beklagar bara att man inte samtidigt noterat att kanske ett hundratal friställda människor vid en industri i en hårt nedläggningsdrabbad stad tack vare utbildningsverksamheten har erhållit nya möjligheter till sysselsättning och utkomst. Men det råder som sagt enighet om att kritik, när den är berättigad, skall föras fram. Det betyder att vi ständigt håller verksamheten under observans. Vi skall också förbättra den successivt, efter hand som vi finner anledning härtill. Jag tror att det här gäller en värdefull verksamhet, som kan utvecklas vidare. Den bör därför omfattas med intresse och ges stöd, samtidigt som framställd kritik följes upp.

Herr talman! På riksdagens bord ligger i dag en Kungl. Maj:ts skrivelse som innehåller att regeringen återkallar det lagstiftningskomplex som så småningom skulle ha kunnat leda till hyresregleringens avskaffande. Åtgärden har redan av företrädare för vissa oppositionspartier betecknats som exceptionell. Det är den ingalunda. Den är en direkt, konsekvent och logisk följd av mittenpartiernas agerande i denna betydelsefulla politiska fråga. Under en lång följd av år har oppositionen riktat häftiga angrepp mot regeringen och frenetiskt framställt krav på en avveckling av hyresregleringen. Dessa angrepp, som har gjorts både här i riksdagen och i den allmänna debatten, har varit utan hejd. Kravet på en avveckling av hyresregleringen har under så många år vi kan minnas framförts med skärpa av de borgerliga partierna, särskilt av högern och folkpartiet. När vi lade fram vårt förslag om en successiv avveckling av hyresregleringen kunde vi därför utgå från att politisk enighet förelåg. Efter flerårigt utredningsarbete inom olika kommitté er lade hyreslagstiftningssakkunniga, där såväl olika politiska partier som hyresgästoch fastighetsägarintressena var företrädda, ett enhälligt förslag i fjol. Det förslaget innehöll vissa mycket bestämda spärrar mot oskäliga hyreshöjningar. I den proposition som regeringen i år har förelagt riksdagen har regeringen till hyresgästernas skydd ytterligare byggt ut dessa spärrar och dessutom försett den föreslagna lagstiftningen med särskilda övergångsbestämmelser, de s.k. avtrappningsreglerna. Mot bakgrunden av vad som tidigare har förekommit i denna politiskt brännbara fråga hade regeringen all anledning anta att enighet skulle kunna uppnås i riksdagen om programmet för hyresregleringens avskaffande, men vad hände? Jo, mittenpartierna begagnade tillfället att rikta politiska angrepp mot regeringen i motioner där man bland undertecknarna återfinner herr Hedlund från centerpartiet och herrar Wedén och Ohlin från folkpartiet — eller jag kanske i denna fråga skall nämna dem i omvänd ordning.

De har där igenom helt frångått sina tidigare deklarationer och gjort gällande att kraftiga hyreshöjningar skulle bli följden av reformprogrammet alldeles oavsett de kraftiga spärrar som regeringen hade byggt in i förslaget. De har på det sättet drivit fram en oro bland hyresgästerna om innebörden av reformen. De har allvarligt försvårat tillämpningen av det nya systemet och skapat förväntningar bland vissa kategorier av fastighetsägare om hyreshöjningar av en storlek som en i politisk enighet genomförd reform ingalunda hade kunnat medföra. Vissa delar av den borgerliga pressen har kraftigt understött den kampanj som mittenpartierna har fört under den senaste månaden. Jag behöver bara peka på det reportage om avvecklingen av den danska hyresregleringen som en av de borgerliga huvudstadstidningarna fann lämpligt att publicera — i ett söndagsnummer. Också de yngre inom folkpartiet har i denna fråga drivit en kampanj för att söka skapa oro i tron att de därigenom skulle göra politiska vinster. Genom det politiska scehackrande, som mittenpartierna har tillåtit sig, har det uppstått en sådan situation, att regeringen i den politiska anständighetens namn måste återkalla hela lagstiftningskomplexet. Skall det finnas något av politisk hederlighet här i landet kan vi inte sitta stilla och bara iaktta mittenpartiernas manipulationer. Vi måste reagera och vi har reagerat på det enda riktiga sättet. Herr talman!

Herr talman! Det är en mycket överraskande aktion som regeringen i daz — eller om man så vill i går — presenterar för Sveriges folk och för den svenska riksdagen.

Vad är det då regeringen har att anföra? Jo, man framhåller först och främst att det förelåg en enhällig utredning och att regeringen därför räknade med att oppositionspartierna skulle vara bundna av dennas förslag. Herr talman! Jag tror att det vid detta tillfälle verkligen är anledning att återvända till ett tillvägagångssätt, som brukar reta finansministern mycket men som jag anser av och till är synnerligen välbefogat, nämligen att ställa direkta frågor. Jag frågar därför herrarna på regeringsbänken — någon dam på regeringsbänken kan jag inte se: Av vilken anledning anser ni att regeringen för sin del kan frångå enhälliga utredningar utan att detta kan göras föremål för någon kritik, medan däremot oppositionspartierna bör vara bundna på varje punkt av vad som står i en sådan utredning? Vi vet ju alla att det ofta förekommer att regeringen gör avsteg från enhälliga utredningars förslag. Låt oss ta skatteberedningen, herr Sträng! Hur många avsteg har ni inte gjort från den! Det var en utredning i vilken enighet förelåg på en lång rad punkter både mellan partierna och företrädarna för olika organisationer. Då fick vi inte höra att det var skandalöst att regeringen inte backade upp vad dess representanter i denna utredning godkänt. Jag skulle också kunna nämna många andra exempel. Jag undrar om regeringen verkligen inte skall erkänna att det är ett förhastat argument att oppositionspartierna skulle på varje punkt vara bundna av utredningen. För Övrigt har ju oppositionspartierna denna gång accepterat huvudprincipen i den proposition, som regeringen framlagt och som i huvudsak grundar sig på utredningens förslag. Justitieministern har uttalat — jag tror det var vid presskonferensen — att han tycker att utredningens förslag var en god grund att bygga på. Ja visst, det är ju det som både regeringspartiet och oppositionspartierna har varit och som jag trodde även i fortsättningen skulle vara eniga om. Vi bygger i hög grad på denna grund, på samma sätt som också ni gör. Vad svarar justitieministern på frågan, om inte ett uttalande om att förslaget är en god grund att bygga på är till förmån för oppositionen och inte tvärtom? Vidare, herr talman: Regeringen hävdar nu att oppositionen inte skall få modifiera utredningens inställning på någon punkt. Regeringen har dock själv modifierat dennas uppfattning på flera viktiga punkter, vilket justitieminister Kling i sitt anförande t.o.m. skröt en smula över. Regeringen kan alltså utan kontakt med oppositionen vidtaga väsentliga förändringar i utredningens ståndpunkt, vilka man säger avser att öka tryggheten för hyresgästerna. Men när oppositionspartierna i mitten föreslår en viss förlängning av Öövergångstiden med godtagande av förslagets huvudtankar, också i syfte att skydda hyresgästerna, uttalar regeringen att de inte får göra detta. Det är regeringens privilegium att göra avvikelser från förslaget till skydd för hyresgästerna, så att man kan redovisa detta för Sveriges folk som sina åtgärder — vilket man också gjort. Men oppositionen får inte göra sådana avvikelser till skydd för hyresgästerna. Jag älskar inte, herr talman, starka adjektiv, men en ömkligare argumentering än denna har man sällan fått höra i denna kammare. Om regeringen hade ansett att det var motiverat att träffa en politisk överenskommelse om alla detaljer i det aktueila förslaget — där regeringen själv har avvikit från utredningens tankegångar — borde regeringen väl alldeles uppenbart ha inbjudit oppositionspartierna till förhandlingar. Man hänvisar ju till att det gäller en så stor och viktig fråga. Ja visst, men jag frågar då regeringens företrädare varför ni inte, om ni menade att det i förväg skulle träffas en överenskommelse på varje punkt, har inbjudit oppositionspartierna till förhandlingar? Jag vågar tro att det i så fall inte skulle varit så svårt att på det stadiet få regeringen att inse att en något längre övergångstid sakligt sett är synnerligen välmotiverad. Nu säger regeringen: Det är en förutsättning att enighet kan uppnås i riksdagen. Jag vill svara att enighet redan föreligger om själva huvudtankarna; frågan huruvida enighet kan uppnås beträffande övergångstiden kan endast besvaras genom förhandlingar i utskottet. Om regeringen ville pröva möjligheten att skapa denna enighet borde man ha förhandlat i utskottet just om övergångstiden, liksom man varit villig att förhandla på någon annan punkt — kanske mindre viktig än denna. Men regeringen och dess representanter i utskottet — d. v. s. de socialdemokratiska representanterna — har avvisat förslaget om en förhandling rörande en kompromiss om Öövergångstidens längd. Herr talman! Jag kan inte fatta detta resonemang. Regeringspartiet vill göra hela denna fråga beroende av enighet i riksdagen och enighet föreligger i huvudsak, men ändå vill socialdemokraterna inte alls förhandla för att uppnå enighet på de andåra punkterna. Om det var mittenpartiernas motioner som skapade ett helt nytt läge — och det antyds ibland från regeringshåll — frågar jag mig: Varför gjorde ni ingenting när dessa motioner framlades? Varför låter ni tiden gå och utskottet behandla frågan och preliminärt votera, för att sedan plötsligt upptäcka att mittenpartiernas motioner är så betänkliga? Ni betraktar det som en så fruktansvärt allvarlig sak att öka övergångstiden från t.ex. två till tre år i de medelstora och större städerna utanför de tre storstadsregionerna. Det har ni först nu kommit underfund med. Därför anser ni det omöjligt att resonera i utskottet om en kompromiss. Regeringssidan har använt starka ord. På något ställe tycks man ha talat om fifflet i utskottet. Herr talman! Vari består detta, när mittenpartierna — som föreslagit längre övergångstid — förklarat sig villiga att förhandla om en kompromiss? Enighet har, såvitt jag kan se, uppnåtts beträffande de stora avgörande punkterna i propositionen och vi har sagt att vi är villiga att förhandla på övriga punkter. Vari består alltså fifflet? Försöker man inte ersätta argument med starka ord? Men det går nog inte att göra med framgång i den svenska riksdagen. Sedan talas det om att mittenpartierna drivit en kampanj. Att välkomna och anta huvudtankarna i ett förslag och vara villig att kompromissa om Övergångstiden, så att ansvaret för reformen skulle bli gemensamt, det skulle alltså vara underlag för en kampanj mot hela saken! Herr talman! Skulle mittenpartierna verkligen driva en kampanj mot den politik som de — med en rimlig kompromiss — varit beredda att själva ta ansvaret för? Ett sådant påstående faller på sin egen orimlighet. Dessutom har regeringen inte försökt redovisa att någon sådan kampanj förekommit från mittenpartiernas sida. Påståendet är en ren myt. Nej, vi vet mycket väl att de som drivit en kampanj — t.ex. vissa kommunistiskt orienterade kretsar — är helt andra än mittenpartierna. Varför vågar ni inte säga det? Den som läst den liberala stockholmspressen har väl inte kunnat undgå att få intrycket — och jag tror detta är riktigt — att det drivits en kampanj från vissa håll, men den har inte drivits av oss. Om det, som rimligt var, hade blivit en kompromiss om Öövergångstidens längd, skulle inte detta ha verkat lugnande på opinionen? Hade det inte varit ett naturligt sätt att lugna opinionen genom att säga: Ja, vi kan gå med på en något längre övergångstid. Att det skulle ha verkat oroande, om regeringen handlat så, har jag svårt att förstå.

I några städer får man räkna med att hyresnivån i dag är mycket splittrad och att det därför inom vissa delar av fastighetsbeståndet kan bli avsevärda hyreshöjningar; det vet alla, det är sannerligen inte propaganda utan ett nyktert konstaterande. Vad är det då som medför att det skulle vara så avgörande för regeringen, att denna hyresjustering skall äga rum under två år i stället för under tre år? I Danmark, herr talman, har de demokratiska partierna med socialdemokratin som regeringsparti enats om en kompromiss med åttaårig övergångstid. Väl vet jag att regeringen är benägen att tycka att vad som är sanning i Danmark bara är dåligt skämt i Sverige, men det återstår att presentera motiveringen. Kan det, när man i ett land enats om åtta år, vara så viktigt att vi skall ha en övergångstid på två i stället för tre år — eller i storstadsregionerna på fyra år i stället för fem — att regeringen fördenskull skall ta tillbaka hela förslaget? Låt mig, när regeringen påstår att mittenpartierna har intagit en annan ställning än tidigare, för folkpartiets del anföra ett par fakta; jag förmodar att andra kommer att tala för centerpartiet. En framstående ledamot av denna kammare, herr Svenning, har i en riksdags debatt uttalat sig om den nuvarande folkpartiledaren, herr Wedén, och hans ståndpunkt; han har som bekant mycket intresserat sig för dessa frågor. Herr Svenning säger bl.a.: Jag citerade bara herr Wedén för att uppvisa att han hade den bestämda uppfattningen att avveckling borde ske i viss takt och under vissa förhållanden. Det framgår av sammanhanget att det var fråga om en försiktig takt. Herr Svenning gör även några andra uttalanden om herr Wedén, som går i samma anda och i vilka han i polemik mot yttranden från högerhåll antyder att man inom folkpartiet vill att en avveckling skall gå i lämplig takt och inte brådstörtat.

Det bör ske steg för steg allteftersom bostadstillgången växer inom nuvarande bristområden. På den punkten tror jag att det skall gå att komma överens även med nuvarande regering. — Det har tyvärr, som sagt, i år inte gått. även vid andra tillfällen har det från vår sida framhållits att det behövs en väsentlig övergångstid, eftersom hvyresregleringen har ägt bestånd så länge. Den skildring regeringen ger av vårt ståndpunktstagande saknar grund. Det kan icke påvisas att våra förslag om en något längre övergångstid skulle på något sätt stå i strid med de ståndpunkter vi tidigare intagit. Om vi däremot hade påyrkat uppskov med hela lagstiftningen, skulle detta ha stått i strid med våra tidigare ståndpunkter, men ett sådant yrkande har vi heller inte framställt. Herr talman! Får jag framhålla att regeringens huvudmotivering är att den önskar en kortare övergångstid än mit tenpartierna. Vilken slutsats drar man av detta? Jo, regeringen tar tillbaka förslaget, med påföljd att avvecklingen av hyresregleringen därigenom ytterligare uppskjutes — på obestämd tid! Denna åtgärd måste fördröja genomförandet, eftersom det genom regeringens sätt att handla kommer att dröja längre innan reformen blir till fullo genomförd. Man beskyller alltså mittenpartierna för att dra ut på tiden genom att föreslå en alltför lång övergångstid, men själv agerar man så att man ytterligare förlänger den tid som åtgår för att genomföra reformen! — Jag kan nämligen inte tänka mig att regeringen har några avsikter — om den mot förmodan skulle komma att stanna kvar vid makten — att föreslå ännu kortare övergångstider nästa år, d.v.s. ingen övergångstid alls för flertalet områden. Har det någonsin i svensk politik förekommit en sådan logisk saltomortal? Man säger till sina politiska motståndare: Ni vill förhala detta ärende. Därför måste vi se till att det förskjutes framåt mycket mer än ni vill! Vi har hävdat att genomförandet av reformerna skall påbörjas utan dröjsmål. Det är fullständigt hårresande att regeringen kan säga att vårt handlande visar att vi inte anser detta vara en angelägen sak. Det finns enligt min mening ingen anledning för regeringen att — allra minst sedan utskottet kommit så långt i sina förhandlingar — plötsligt riva upp allt detta och återkalla propositionen. Såvitt jag kan se har riksdagen ingen anledning att stödja ett sådant förfaringssätt från regeringens sida. Det är en vacklande och oförmögen regering som i dag framträder för riksdagen och Sveriges folk. Den ena dagen vill regeringen genomföra en reform, den andra dagen — eller rättare sagt, den tionde dagen, strax innan ett beslut skall fattas — tar den tillbaka alltsammans, trots att man skulle kunna uppnå en kompromiss som godkänner huvudpunkterna. Till sist: Vad är det som kan ha hindrat regeringen från någonting så naturligt som en kompromiss beträffande övergångstiderna? Ja, herr talman, om man eifterforskar sanningen — ty skälet kan ju inte vara att regeringen anser det vara så viktigt med två år i stället för tre år för att avveckla hyresregleringen på alla de områden, där detta enligt förslaget skulle bli fallet; det kan ju inte vara den riktiga förklaringen — vad är då förklaringen? Ja sanningen måste vara den, att regeringen har biivit ängslig och rädd för den till stor del kommunistiska propaganda som bedrivits i delar av hyressäströrelsen och annorstädes. Det är inte framlagda motioner eller påståendet att oppositionspartierna har velat undandra sig ansvaret som är orsaken. Nej, det är bara undanflykter, ty vi har varit beredda att göra kompromisser och ta på oss vår del av ansvaret. Den verkliga förklaringen måste vara att regeringen har blivit så rädd för den kommunistiska propagandan, att den inte har vågat vidhålla sitt eget förslag. Regeringen faller i verkligheten undan för kommunisternas krav. Även här uppstår den egendomligheten, att man å ena sidan kritiserar den kommunistiska ståndpunkten men att man å andra sidan i praktiken intar just den ståndpunkt som herr Hermansson och hans vänner Önskar. Även detta, herr talman, ger sannerligen bekräftelse på vad jag nyss sade, nämligen att det är en vacklande och handlingsoförmögen regering som agerar — eller icke agerar — i denna viktiga samhällsfråga.

Herr talman! Det kan nog vara riktigt att jag i vissa sammanhang sagt ifrån om att man bör gå försiktigt fram. Jag har nog sagt det även till herr Ohlin. När herr Ohlin här redovisar folkpartiets ståndpunkt, skall han emellertid inie glömma bort att en folkparti motion väcktes för två år sedan, i vilken förordades en ökning av takten i den successiva avvecklingen av hyresregleringen. Men inte bara detta. I motionen undertecknad av herr Gustafsson i Skellefteå m.fl. föreslogs att man på försök skulle upphöra med hyresregleringen i vissa bristorter. Jag tillät mig då att fråga, om man inte kunde göra detta försök i Skellefteå eller i Karlskrona. Men då tog man avstånd och menade att det inte skulle gå för sig. Jag sade då att det alltid är lätt att slopa hyresregleringen i vissa orter, men när det blir fråga om ens egen ort, blir man betydligt försiktigare. När vi i utskottet behandlade denna fråga, var det ingen tvekan om att vi socialdemokrater när det gällde den längre övergångstiden hade samma uppfattning som finns återgiven i »Vår Bostads» senaste nummer. Det heter där att faran är att övergångstiden blir för lång och etapperna därmed flera. Detta kan locka en del fastighetsägare och kanske också en hyresnämnd att ta till en större hyreshöjning än de annars skulle ha gjort. Eftersom jag själv under tio år suttit i en hyresnämnd, vet jag att det är mycket lockande att framlägga saken på detta sätt. Nu finns det hyresspärrar, men om det skulle bli en fri lag vore riskerna betydande. Vi har i stället sagt att man till kortare övergångstid och uppläggningen kring denna skulle foga en mycket stark skrivning med uppdrag åt regeringen att skyndsamt ingripa därest hyreshöjningarna blir oskäliga. Man skulle inte avvakta de fyra åren utan ingripa så snabbt som möjligt. Det är sanningen bakom utskottets skrivning och tänkande i denna fråga.

Herr talman! Hyresregleringen är en av våra sista kvarstående krisregleringar. Det har alltmer kommit att framstå som nödvändigt att få bort den. Jag tror att det även i riksdagen finns en tämligen kompakt majoritet som hyser uppfattningen att den bör försvinna. Man vill emellertid inte utsätta hyresgästerna för alltför stora risker. Därför har i det nya förslaget ett visst skydd byggts in och en viss övergångstid bestämts, så att verkningarna inte skall bli alltför kännbara. Inom centerpartiet har vi — jag har själv gjort det från denna talarstol — gång efter annan förordat ett upphävande av hyresregleringslagen. Jag har dock sagt att det i så fall fordras ett effektivt besittningsskydd för samtliga hyresgäster, inte bara för bostadshyresgästerna utan även för dem som hyr s.k. kommersiella lokaler — det må vara frisörer, skräddare, skomakare eller andra. Skyddet för bostadshyresgästerna och skyddet för innehavare av kommersiella lokaler är inte utformade på samma sätt. Enligt vår mening är skyddet icke tillfredsställande utformat för innehavarna av de kommersiella 1okalerna. Men det är inte härom som det egentligen har stått någon större strid, utan den irritation som tycks ha uppstått hos socialdemokraterna och föranlett detta skådespel — jag kallar det så beror nog närmast på de delade meningarna om Öövergångstidens längd. Man räknar ju med att det i ett betydande antal fall kommer att bli hyresstegringar och vill därför dela upp hyresstegringen i flera omgångar, så att det inte skall bli så kännbart. Det är en fullt riktig tankegång. Frågan är bara på hur många år man skall dela upp denna höjning. I propositionen skrivs att för storstadsregionernas vidkommande «bör uppdelningen äga rum under en fyraårsperiod; vi har i en motion framhållit att vi tycker att sex år är rimligt. För övriga orter har i propositionen föreslagits två år, medan vi har gått in för fyra år för uppdelningen. När det sedan blivit klart att social demokraterna icke var beredda att biträda vårt förslag, har vi förordat en kompromiss. Eftersom man inte gärna kan tala om halva år måste kompromissen för vårt vidkommande innebära, att vi varit beredda att gå ned till fem år där socialdemokraterna har föreslagit fyra år och till tre år där socialdemokraterna har föreslagit två år. Det är alltså en skillnad på ett enda år i fråga om Öövergångstidens längd. Man har talat så mycket om att det har varit en enhällig utredning. Vi är vana vid att inte minst socialdemokraterna känner sig helt obundna av sådana utredningar, går ifrån utredningsresultat och lägger fram helt annorlunda beskaffade förslag. Vi har inte knotat och knorrat över det. Men den här gången skulle det alltså inte vara möjligt att gå ifrån ett utredningsresultat trots — märk väl det — att här inte har varit någon s.k. parlamentarisk utredning. Mig veterligt har centerpartiet t.ex. inte fått förmånen att ha någon representant med i denna utredning. Och man har ingalunda försökt nå fram till en överenskommelse. I vissa speciella lägen har man begärt överenskommelser, t.ex. när det gällt försvaret och högertrafiken samt finansieringen av den. Jag tror inte att någon kan påstå att de överenskommelser som träffats har frångåtts. När en överenskommelse har ingåtts, har man stått för den. I detta fall — det slår jag fast än en gång — har någon överenskommelse inte träffats. Vad är det nu som skiljer oss? Vad som förevarit i utskottet har betecknats som fiffel och allt möjligt annat. Jag kan inte yttra mig om vad som sagts och gjorts i utskottet. Däremot kan jag tala om att vårt partis representanter i utskottet av partiledningen i god tid uppmanats att gå in för en prutning av vårt motionskrav, d. v. s. att i fråga om övergångstiden gå med på en sänkning av de ursprungligen föreslagna sex åren till fem år och från de fyra åren till tre år. Jag har anledning att utgå från att detta har förts fram; jag tror att man t.o.m. begärt att det skulle tillsättas en delegation för att arbeta fram en kompromiss som kunde resultera i ett enhälligt förslag. Vi har alltså gett på hand, att vi var beredda att göra en jämkning. Det konstiga är att det i Kungl. Maj:ts nyss upplästa skrivelse säges, att när förslaget lades fram, så fanns det starka skäl — och det finns alltjämt starka skäl — för en reform av hyreslagstiftningen. Ändå drar man tillbaka propositionen utan att ta emot den utsträckta handen med inbjudan till en kompromiss. Så brukar man knappast gå till väga i livet utanför dessa väggar, och jag tror att det dess bättre är en unik företeelse även i detta hus.

Det är en ynklig skillnad. Jag upprepar än en gång, att jag inte tror att politiken och politikerna far väl av sådana händelser.

Herr talman! I likhet med herrar Ohlin och Hedlund tycker jag att regeringens åtgärd att dra tillbaka sin proposition är från både sakliga och formella synpunkter ytterligt anmärkningsvärd. Den vittnar om en brist på ansvarskänsla och handlingskraft, som överträffar t.o.m. vad vi tidigare upplevt. Under hela efterkrigstiden har bostadsproblemet stått i centrum för den politiska debatten. Det finns inget väsentligt samhällsområde, där de statliga ingripandena och regleringsåtgärderna varit så genomgripande som på just detta område, och det finns ingen sektor där de negativa resultaten av regeringens politik blivit så påtagliga för de enskilda människorna som på bostadsområdet. Bostadssektorn omfattar den viktigaste delen av de enskilda människornas materiella behov. Här finns ingen balans mellan tillgång och efterfrågan, här finns ingen valfrihet, ingen möjlighet att få individuella önskemål tillgodosedda. Bostadsköerna har fortsatt att växa trots en allt högre bostadsproduktion. Även om åtskilliga och t.o.m. kanske flertalet av människorna i bostadskön anmält sig hos förmedlingen för att få en bättre bostad, större bostad eller lämpligare belägen bostad — med andra ord: en bostad som passar deras egna behov — så uppgår likväl antalet människor som helt saknar lägenhet till något hundratusental. Särskilt skrämmande har detta förhållande tett sig för de unga människorna och för dem som har det mindre väl ställt ekonomiskt. Hyressplittringen tenderar i dag att bli än värre än den varit tidigare. Den är grovt socialt orättvis, den är orimlig. Vi har kunnat tala om ett bostadsfrälse som varit ärftligt och överlåtbart och som favoriserat en liten grupp människor som haft turen att en gång ha fått tillgång till en billig, centralt belägen bostad. Vi vet alla att det i hyresregleringens skugga frodats bostadsskoj, hyresskoj och ljusskygga, samvetslösa transaktioner som verkligen inte hör hemma i ett rättssamhälle. »Social» kan man verkligen inte kalla den bostadspolitiken. Det är framför allt de tjocka plånböckerna som kunnat göra sig gällande i hägnet av den. Missförhållandena på bostadssektorn har också fått samhällsekonomiska konsekvenser. Bristen på konkurrens inom bostadsproduktionen och bristen på balans över huvud taget har drivit upp byggnadskostnaderna och därmed också boendekostnaderna till en sådan höjd att åtskilliga lägenheter i dag — hur många vet man väl inte står tomma i brist på sökande. De kostnadsfördyrande konsekvenserna på bostadsbyggnadsområdet har spritt sig över hela samhällsekonomin. Det är därför, herr talman, inte besynnerligt att man från oppositionens sida, framför allt från högerpartiets men också från folkpartiets, riktat skarp kritik mot regleringspolitiken och krävt att den skulle upphöra. Den ena statliga utredningen efter den andra har klarlagt problematiken och försökt lägga lagstiftningen till rätta på ett sådant sätt att ett hävande av regleringen skulle kunna ske utan sociala olägenheter för hyresgästerna. Allt fler i regeringspartiets egen krets — de som har representerat ekonomiskt kunnande och tänkande — har stött oppositionen i detta hänseende. När regeringen äntligen har lyckats samla sig och lagt fram ett förslag till en sådan permanent hyreslagstiftning att vi med så få störningar som möjligt skulle kunna häva denna 25-åriga kvarleva från andra världskriget, då fanns det verkligen skäl att hälsa detta steg med tillfredsställelse. För att över huvud taget få bort denna gamla relikt har man också varit beredd att acceptera inskränkningar i den fria avtalsrätten som tidigare ansetts otänkbara. Högerpartiet har här konsekvent fullföljt den politik som vi drivit i många år, och vi har också varit beredda att stödia regeringens proposition. Men vad händer nu? Uppmuntrad av vissa, som jag tror förhastade, slutsatser av utvecklingen i Danmark, organiserar man en våldsam opinion mot hyresregleringens avskaffande, framför allt pådriven av herr Hermanssons parti. Man gör skräckmålningar av orimliga hyresstegringar trots att allt i själva verket talar för att resultatet av regleringens avskaffande måste bli inte bara balans på marknaden utan också på sikt en lägre hyresnivå. I denna nya opposition har även regeringspartiets egna riksdagsledamöter medverkat med motioner av olika slag, och regeringen har fallit undan.

I strid med svensk konstitutionell praxis utnyttjar man de formella möjligheterna att i en kontroversiell fråga — jag betonar att det gäller en kontroversiell fråga — dra tillbaka en proposition som har realbehandlats i vederbörande riksdagsutskott. Den förevändning man tillgriper är att vissa oppositionspartier väckt en motion om förlängning av övergångstiden. Jag skall inte diskutera det berättigade eller förnuftiga i de motionerna, men jag vill starkt understryka att förekomsten av dem utgör ett ynkligt motiv för en regeringsmakt som har ansvar för sina väljare och inför de många som konkret upplever bostadspolitikens alla missförhållanden. Det verkliga skälet kan inte, herr talman, ha varit dessa motioner, utan det har varit rädsla för många i de egna leden och rädsla för herr Hermansson. Jag är övertygad om att herr Ohlins analys i denna punkt är riktig. Det aktstycke, i vilken denna anmärkningsvärda åtgärd motiveras är — låt mig säga det — lika futtigt. Man har svårt att tro att man tar del av ett protokollsutdrag i ett regeringsärende. Det verkar mera vara ett polemiskt inlägg i en hetsig politisk torgdebatt. Man säger i regeringsskrivelsen att bakgrunden till de tidigare framlagda förslagen var, att »vissa politiska partier» sedan lång tid tillbaka krävt att hyresregleringen skulle avskaffas och att de partierna hade förklarat att farhågorna för kraftiga hyresstegringar var överdrivna. Har verkligen, herr justitieminister, regeringen inte haft någon egen uppfattning i denna fråga? Har det bara berott på vad oppositionen har tyckt och tänkt och föreslagit? Jag hade faktiskt inte kunnat tänka mig att vårt »starka» regeringsparti skulle ha velat gå så långt i självutplåning som man har gjort i detta aktstycke. Man säger vidare, att en förutsättning för att avskaffa hyresregleringen var att »enighet kunde uppnås i riksdagen i denna för hyresgästerna betydelsefulla fråga». Jag hävdar bestämt, att det föreligger enighet i riksdagen om denna betydelsefulla fråga och om att den bör lösas. De motsättningar som finns i vissa punkter kan inte innebära att enigheten i stort inte finns kvar. Man säger vidare: »Folkpartiets och centerpartiets agerande» — vackert kanslispråk; står det i statsrådet Nilssons ordlista? — »i riksdagen såväl motionsvägen som i tredje lagutskottet har emellertid visat att den önskvärda enigheten inte kan uppnås.» Jag trodde personligen att vad som händer i riksdagsutskotten var undandraget offentligheten. I varje fall borde det inte återges på detta sätt i en kungaskrivelse. Vidare sägs det att »dessa partier» har gjort gällande att förslaget skulle leda till kraftiga hyreshöjningar oavsett de hyresspärrar som har byggts in i förslaget. De partier justitieministern åsyftar får väl tala för sig själva. Men vad som är intressant och väsentligt i denna fråga är väl inte vad man på olika håll i tidningarna kan ha tyckt eller tänkt, utan det avgörande är vad som har sagts här i riksdagen och vad som är dokumenterat här i riksdagen av riksdagens ledamöter som skall ta ansvar. Är det någon på ansvarigt håll inom oppositionen som har gjort gällande att hyresregleringens avskaffande skulle få just de konsekvenser som åberopas i kungaskrivelsen?

Det är en verklig kullerbytta. Herr talman! Självfallet kan ingenting hindra regeringen från att ångra sig och att göra en kovändning och rösta ned sin egen proposition. Men det hade varit betydligt renhårigare, om man gjort det i detta fall, om de socialdemokratiska utskottsledamöterna i utskottet hade yrkat avslag på propositionen och om regeringspartiet vid omröstningen i kamrarna tillsammans med kommunisterna sedan hade fällt propositionen. Det hade man kunnat göra, och det hade ingen kunnat hindra socialdemokraterna från att göra. Den vägen har man nu inte valt. Man har valt den extraordinära metoden att återkalla en propositien som ligger under realbehandling i ett utskott. Det finns ingen anledning för oss i oppositionspartierna att acceptera ett sådant förfaringssätt. Likväl finns det skäl att låta ärendet gå vidare till lagutskottet för behandling, så att vi får tillfälle ta ställning till vad utskottet tycker och tänker. Men om kammaren inte skulle vilja remittera skrivelsen till lagutskottet bör den i dag besluta ait icke lämna sitt samtycke till återkallelsen, och jag vill, herr talman, ställa ett sådant villkorligt yrkande.

Herr talman!

Jag kan erinra om att partierna, när de för några år sedan skulle ta ställning till om vi skulle övergå från vänstertill högertrafik, var eniga om det olämpliga i att använda uppfattningen för eller emot såsom ammunition i en kommande valrörelse. Följaktligen träffades en överenskommelse, och jag minns hur angelägen oppositionen var att inget parti efter denna överenskommelse skulle gå ut med valpolitiska argument på grundval av ställningstagandet. Ungefär samma situation har förelegat på försvarets område, där det under flera perioder träffats överenskommelser som inneburit, att försvarspolitiken uteslutits från den politiska debatt, som ju alltid kulminerar vid varje valrörelse. Herr talman! Vi hade den mycket bestämda uppfattningen att vi i fråga om hyresregleringen rörde oss på ett område där det fanns orsak låta bli att i valpolitiskt syfte politisera frågan. Det fanns många anledningar härtill — helt enkelt därför att vi väl allesammans har intresse av att det inte händer vissa oväntade och icke önskvärda saker på hyresmarknaden.

Vi räknade väl med att dessa premisser var tillgodosedda efter en utredning i vilken den politiska oppositionen deltagit. Folkpartiets talesman var herr Gustafsson i Skellefteå, som vi efter hans många år i riksdagen betraktar som folkpartiets politiska språkrör i bostadsfrågor. Jag tror att jag vågar säga att det är få i denna kammare som inte är beredda att skriva under härpå. I denna utredning fanns dessutom representanter för fastighetsägare och hyresgäster. Nu frågar emellertid herr Ohlin i sitt inlägg bl.a. varför vi inte tog en diskussion med partiledningarna. Ingen i socialdemokratin eller på regeringsplanet hade ett ögonblick anat att dessa folkpartioch centerpartimotioner skulle väckas, även om taktiken spelar utomordentligt stor roll — i varje fall inom folkpartiet — vid handläggning av politiska frågor. Det är ju möjligt att centerpartiet i mittenpartiernas namn har utvecklats åt samma håll — jag är ledsen att behöva säga det — och att det taktiska spelet har fått en avgörande betydelse. Vi hade emellertid inte räknat med att den politiska taktiken skulle blomma ut i den utsträckning som skett. I folkpartimotionen II: 1103, som är välförsedd med beskyllningar mot regeringen och full av invektiv och beskäftiga tillrättavisningar, vill jag citera nägra uttryck. Motionärerna skriver bl.a.: »Det förslag till ny hyreslagstiftning, som regeringen lagt fram i proposition 1967:141, har väckt viss oro för kraftiga och snabba hyresstegringar i vissa delar av det nuvarande bostadsbeståndet. — — — Enligt vår mening är det dessutom motiverat att i flera avseenden företaga direkta justeringar i lagförslaget.» Motionärerna föreslår därför »vissa ändringar och tillägg syftande till att garantera en socialt acceptabel hyresutveckling». Logiken bjuder väl då att man i folkpartiet betraktar regeringens förslag som ett asocialt bostadsförslag, eftersom man kunnat kosta på sig sådana formuleringar för att korrigera förslaget. Motionärerna = fortsätter: = »Särskilt svårt är det att förutse verkningarna i bristorterna — — — där väsentliga hyreshöjningar inte kan uteslutas.» Vi är medvetna om den oro bland hyresgästerna och de förväntningar bland spekulativa fastighetsägare som dessa formuleringar har väckt.

Efter att ha tagit del av dessa avsnitt ur den av valpolitiska ambitioner laddade folkpartimotionen råder det väl ingen tvekan om i vilka syften folkparti och centerparti är ute. Jag har här bara citerat folkpartimotionen; centerpartiets motion är litet lugnare. Men själva tankegången och den bakomliggande motiveringen är av samma slag där. I den situation som sålunda uppkommit har vi uppfattat saken så, att vi nu inte har den rätta atmosfären för att genomföra ett förslag om en avveckling av hyresregleringen. Marknaden är för orolig och människorna är för oroade på grund av det utspel mittenpartierna gjort. Allting talar för att frågan måste ligga till sig. Det var alltså en valspekulation inom mittenpartierna som slog fel. Jag förstår att herrar Ohlin och Hedlund i sina inlägg har känt behov av att tala tyst i själva sakfrågan och att i stället försöka få igång en debatt om vissa detaljer i Kungl. Maj:ts proposition. Jag finner det tämligen meningslöst att här stå och diskutera den eller den detaljen i en proposition som inte föreligger. Detta anslag från oppositionens sida, detta försök att sprida oro och missnöje inför själ va sakfrågan har ställt oss i den situationen att vi måste konstatera att tiden inte är mogen för att nu göra omläggningen, som vi från början något optimistiskt hade tänkt oss. I denna situation har mittenpartiernas sätt att handla blivit litet väl starkt även för deras egen huvudstadspress. I Dagens Nyheters ledare i dag sägs: »Nu var åtminstone rekvisitet för allmän enighet tillräckligt uppfyllt, och det fanns hyggliga förutsättningar för ett beslut om avskaffande lagom till regleringens 25-årsjubileum. Utredningen, hyreslagstiftningssakkunniga, lyckades i fjol skriva samman en kompromiss som omfattade representanter för både regeringen, oppositionen, fastighetsägarna och hyresgäströrelsen.

Det har gällt en rent taktisk spekulation — ett försök att utnyttja en ömtålig politisk situation. — — — Vad som inträffat måste vara en tankeställare för dem som är till den grad taktiska att de lurar sig själva och inte velat inse att bästa politiken är att stå vid sitt ord.» Jag har citerat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, d.v.s. huvudorganen för de mittenpartier som nu från talarstolen försöker göra sig oskyldiga. Det är väl rätt, det är väl huvudorgan för dessa partier — ja, inte för centerpartiet, förlåt mig — men jag har inte hunnit läsa Skånska Dagbladet ännu. Det är möjligt att de, som de journalister de är, är lika frispråkiga som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi får väl se detta litet längre fram. Nåja, man har således inte i sina bedömningar varit tillräckligt skicklig för att lyckas göra denna fråga till en diskussion om huruvida man skall ha ett, två, tre, fyra eller fem övergångsår. De båda huvudstadstidningarna, herr Bohmans och herr Ohlins partiers huvudorgan, har varit angelägna om att slå fast vad jag inledningsvis berörde, nämligen att det är en rå valtaktisk spekulation som ligger bakom och att det inte i längden går att tänka sig att den socialdemokratiska regeringen «skall svälja detta utan vidare. Nu är inte dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, de enda som har dragit dessa slutsatser.

Herr Ohlin använder — om jag minns rätt — uttrycket saltomortal och herr Bohman, som är något mera folklig, uttrycket kullerbytta. En tidning som står herrar Ohlin och Bohman mycket närmare än vad den står den socialdemokratiska regeringen konstaterar nu att det är dessa herrar som har gjort den magnifika kullerbyttan eller saltomortalen. Och visst är det så. När ni hör detta från edra egna, som inte är influerade av politiska och taktiska bevekelsegrunder, vill jag uppmana er att lyssna på dem, ty på denna punkt talar de sanning. Ibland kan man ju leka med vissa tankegångar och associationer. Vi kan kanske för ett ögonblick tänka oss det läget att herr Ohlin — nej, det går naturligtvis inte — låt mig i stället säga att herr Hedlund skulle bli statsminister i en kommande borgerlig regering. Låt mig också utsträcka min fantasi dithän att herr Hedlund och den borgerliga regeringen skulle lägga fram ett förslag beträffande jordbrukspolitiken, som var utomordentligt vänligt mot de svenska bönderna. Om han då skulle mötas av en socialdemokratisk opposition, som i drastiska ordalag talade om, hur illa han tillgodosåg böndernas intressen och hur nödvändigt det var att skydda dessa, och om man avslutningsvis skulle framföra överbud på flera punkter, tror jag nog att ni allesammans säger er att något sådant inte kan hända. Och naturligtvis kan det inte ske. Det finns ju vissa oskrivna lagar i umgänget mellan regering och opposition, där inte limstickan får vara det avgörande och där inte slickandet på fingret och avlyssnandet av hur valvindarna blåser skall vara helt vägledande för partiet. Ni skulle inte kunna tänka er oss i den situationen, men ni kliver ogenerat själva in i den. I denna debatt har herr Ohlin ställt en fråga till mig. Han har undrat om det inte händer att regeringen vidtar förändringar i ett utredningsbetänkande, bakom vilket stått en enhällig politiskt sammansatt kommitté. Han apostroferade i detta sammanhang skatteberedningens betänkande. Ja, jag kan försäkra herr Ohlin att skatteberedningen under hela sitt arbete hade klara besked från finansministern om att den inte hade något godkännande på förhand från finansministern och från den socialdemokratiska partistyrelsen. Ordföranden i skatteberedningen underrättades vid flera tillfällen om att utredningen arbetade förutsättningslöst, och han är beredd att konfirmera denna uppgift, om det skulle behövas. Vidare framlades detta betänkande i en situation, där det inte fanns möjligheter att angripa det, dels därför att det var utformat på ett sådant sätt att jag inte tror att riksdagen skulle ha accepterat det, dels därför att det statsfinansiella läget inte möjliggjorde de justeringar, som en skattekommitté från sina utgångspunkter hade ansett att man borde genomföra. Herr Ohlin frågade vidare varför regeringen inte ville inbjuda oppositionen till en förhandling innan regeringen utarbetade sin proposition på det hyrespolitiska området. Ja, ni har i alla år krävt avveckling av hyresregleringen. Ni har intensivt — här i kammaren, i alla offentliga anföranden och i den mån ni tagit pennan i hand och författat artiklar — krävt en snabb och omgående avveckling av hyresregleringen. Herr Svenning i Malmö har bl.a. dokumenterat detta genom att hänvisa till edra egna ståndpunktstaganden här i riksdagen.

Vi kunde helt enkelt inte komma på dessa tankar, ty vi trodde att saken var klar. Sedan har ni, efter det att motionerna har väckts och efter det att regeringen framlagt sin proposition, i olika sammanhang spritt den uppfattningen att regeringens förslag skulle vara till nackdel för hyresgästerna. Edra egna formuleringar — som jag nyss citerade — dokumenterar detta. Det ställer situationen i en annan dager, men för att återgå till vad jag nyss var inne på vill jag säga, att vi inte kunde tänka oss att denna övertaktiska spekulation — som skulle ha motiverat en formell begäran på partiledarplanet i fråga om förhandlingar — fanns i bakgrunden. Jag tror att det var herr Ohlin som fällde yttrandet att vi driver en kampanj. Han försökte framställa sig själv som om han inte hade några tankar på att bereda sig valpolitiska favörer av denna situation. Det är ingen tvekan om att ert utspel i denna fråga utgör premisserna och förarbetet för en kampanj, som ni trodde skulle ge många goda röster och många goda mandat vid 1968 års val. Herr Hedlund gjorde ett betydligt kortare inlägg men använde ett par uttryck som jag inte vill lämna oemotsagda. Han gör gällande att regeringen har uppfört eit skådespel. Herr Hedlund kan aldrig svära sig fri från att vara en av huvudaktörerna i första akten. Om den följs av en andra akt är det inte heller så överraskande. Det kan ibland vara nödvändigt om slutet skall bli lyckligt. »Här kommer vi och räcker en utsträckt hand», säger herr Hedlund på det avväpnande sätt han ibland gör. Det är ingen utsträckt hand, herr Hedlund, utan ett rent och klart slag under bältet som Ni kostar på Er. »Detta är inte bra för politiken», säger herr Hedlund. Det är inte bra för politikerna. Det skulle herr Hedlund ha tänkt på innan han satte sitt namn som det första på centerns partimotion. Herr Bohman tar i sitt inlägg upp en del oarter, som frodats och utvecklats i hyresregleringens skugga. Jag skall inte ett ögonblick förneka att det har förekommit svarta affärer och att det på många håll även om de kanske har överdrivits i fråga om volymen — har funnits fall, som ingen kan ställa sig bakom. Men regleringen, som socialdemokraterna slagit vakt om under alla år, har ändå haft en positiv sida, vilken inte får glömmas bort när det talas om de oarter som frodats under den tid hyresregleringen funnits. Den positiva sidan har varit att det har funnits ett ekonomiskt skydd för drygt en miljon medborgare i detta land, ett skydd som man har ansett vara så värdefuwllt, sett från trygghetssynpunkt, att man inte har kunnat göra sig av med det, även om i dess hägn vissa oarter har existerat. Jag tror att något liknande kommer att hända även den dag hyresregleringen avvecklas. Det kommer även framöver att finnas ett och annat fall där olyckliga människor av skilda anledningar inte har möjlighet att hyra en anständig bostad. Jag vet inte om det blir flera fall eller färre fall. Vi har emellertid tagit steget mot en avreglering, medvetna om detta. Jag tror att det blir svårare att nå det åsyftade målet efter den kampanj som tidningarna på basis av mittenpartiernas motioner har fört under de senaste månaderna. Det är en svår och hård pedagogisk uppgift att avlösa hyresregleringen med ett fritt hyresförhållande — fritt sagt inom parentes, fritt med de begränsningar som föreligger i Kungl. Maj:ts proposition. Vi hade viljan, men mittenpartierna har spolierat denna vår pedagogiska strävan genom att göra valpolitik av en fråga som inte passar att slåss valpolitiskt med. Jag har citerat folkpartimotionen och behöver inte göra det en gång till. Man har talat om att regeringen saknar mod och ifrågasatt hur det är med styrkan inom regeringspartiet. Jag tror att det behövs ett starkt regeringsparti för att fostra en opposition, som kostar på sig vad mittenpartierna har kostat på sig i denna fråga. Jag vill inte påstå att det krävs något speciellt mod, men en viss styrka behövs det under alla förhållanden. Det finns vissa oskrivna lagar i det politiska umgänget mellan en regering och regeringens opposition. Om man ogenerat kliver över dessa lagar, måste en korrigering komma, även om denna sker under uppseendeväckande former. Det är, ärade kammarledamöter, innehållet i regeringens handlande under dessa senaste, säg gärna litet dramatiska dagar.

Herr talman! Finansministern använder vissa citat och talar om att man har sagt att mittenpartierna bör stå vid sitt ord. Finansministern vet lika väl som jag att centerpartiet icke har träffat någon överenskommelse i denna fråga. Däremot har jag i denna talarstol begärt att den nuvarande hyresregleringen skall försvinna. Samtidigt har jag gång på gång strukit under att detta måste ske med varsamhet. Varifrån finansministern får att vi inte skulle stå vid vårt ord begriper inte jag. Jag begriper inte heller talet om utredningen, sedan finansministern har påmints om att i denna utredning fanns i varje fall inte centerpartiet representerat. Alltså var det icke någon parlamentarisk utredning. Jag skulle vilja erinra om att finansministern är den förste att springa från ett stort antal utredningsförslag utan att det väcker någon gensaga. Utredningsförslag är utredningsförslag, och dem kan man frångå. Men vi var som sagt inte ens med i utredningen och känner oss därför icke på något sätt träffade av den kritik som har riktats på den punkten. En annan sak som jag heller inte förstår — det är mycket som jag inte be griper i vad finansministern sade — är parallellen med högertrafik och försvar. Någon överenskommelse var ju inte träffad i den här frågan, men det var det däremot beträffande såväl högertrafiken som försvaret. När det ena partiet och det andra partiet är ute i valpolitiskt syfte vet jag inte, men finansministern har beskyllt oss för att vara det här. Jag skall returnera denna beskyllning. Tillbakadragandet av propositionen är en sådan akt. Jag hade icke framställt denna beskyllning, om inte finansministern först hade riktat beskyllningen mot oss. Att en stegring av vissa hyror är ofrånkomlig vid en avveckling av regleringen känner vi till litet var, och det är väl just av denna anledning som det i propositionen har föreslagits en viss övergångstid. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar och diskutera, om man vill dela upp hyresstegringen på fyra år eller, som vi har motionerat om, på sex år, eller — som vi omsider har gått med på under hand — på fem år. Vi diskuterar inte, säger finansministern, själva sakfrågan här. Nej, det gör vi inte, eftersom vi är överens om avskaffandet av hyresregleringen. Det är beträffande Öövergångstiden plus de kommersiella lokalerna som vi har en annan uppfattning, men den sistnämnda detaljen ingår inte i debatten därför att man inte har fäst något större avseende vid den från annat håll. Detta är alltså anledningen till att vi i dag inte ägnar någon uppmärksamhet åt den stora frågan. Den råder det praktiskt taget enighet om. Det verkar på finansministern som om han trodde att han gör opposionspartierna någon speciell skada genom att dra tillbaka propositionen. Man skall försöka att ge oppositionen en läxa, menar han. Jag kan inte se saken på det sättet. I den mån det är till någon skada att propositionen dras tillbaka — vilket jag tycker att det är — är det till skada för hela svenska folket, och jag tycker finansministern borde stryka under detta i stället.

Detta är, såsom herr Ohlin utvecklade här ganska väl den reella innebörden. Då blir det inte bara fyra år, och det blir inte fem heller, utan det blir ett antal år ytterligare som socialdemokraterna i realiteten går in för denna dag. Detta är statsmannamässigt! Kovändningar talar man om hos oppositionen, men var kovändningarna görs kan det kanske råda en annan uppfattning om. Det är kanske hos dem som har gripits av stora skälvan.
Finansministern förklarar här, herr talman, att i viktiga frågor, såsom högertrafikfrågor och försvarsfrågor, brukar man förhandla i förväg. Samtidigt säger han att hyresregleringens avveckling ju är en oerhört känslig och viktig fråga. Men i denna fråga har regeringen inte upptagit några förhandlingar. Detta motiveras med att vi hade en utredning. För det första fanns det emellertid ingen överenskommelse om att den utredningen var mera bindande än andra utredningar med framstående parlamentariska deltagare. För det andra har regeringen själv frångått utredningens förslag. Varför har ni rätt att göra det men inte oppositionen? Svara mig på detta, herr finansminister! Hela er argumentering faller ju på det faktum att detta är ett orimligt påstående. Herr Sträng säger nu: Förhandling skulle ha inneburit en försening. Å nej, försök inte! Vi har visat oss vara eniga om huvudpunkterna i förslaget utom beträffande övergångstiden. Eftersom herr Sträng talar så mycket om detta, kan jag nämna att jag under valkampanjen 1964 föreslog att avvecklingen av hyresregleringen borde ske steg för steg. Jag upprepar det ordagrant: »Avvecklingen av hyresregleringen steg för steg, varom partierna är ense, bör ske genom en av representanter för samtliga av dem utarbetad plan.» Någon sådan plan utarbetades inte av utredningen. Regeringen tillfogar på egen hand en sådan plan och säger sedan att oppositionen bör vara bunden av denna regeringens övergångsplan och att det är ett slag under bältet om vi inte är det. Vad hade varit enklare än att fråga oppositionen om regeringens övergångsplan? Rent sakligt sett smiter herr Sträng undan debatten. Han har inte försökt att förklara varför det skulle vara så väsentligt att ha en tvåårig övergångstid i områdena utanför de tre storstadsregionerna. Kan Ni inte förklara detta för oss, herr finansminister? Finansministern säger att man i folkpartimotionen talar om att det kan företas väsentliga hyreshöjningar inom vissa delar av bostadsbeståndet. Ja, alla vet att det förhåller sig på det sättet. Eller kan regeringen bestrida att så skulle bli fallet med regeringens egna direktiv och att det därför kan vara naturligt med en lämplig övergångstid? Vi har flera gånger framhållit just behovet av en övergångstid och har därvidlag icke ändrat hållning. Herr Sträng har egentligen, herr talman, bara ett argument, nämligen att läsa några uttalanden i stockholmspressen. Låt mig helt allmänt säga att det är klart att det inte finns 100-procentig enighet inom alla partier beträffande denna sak. Vi har kunnat konstatera att det säkerligen inte heller finns en sådan enighet inom det socialdemokratiska partiet. Om då någon som har en annan uppfattning och gör en annan bedömning av situationen än sitt eget parti råkar skriva i en tidning, ger detta i och för sig inte någon större tyngd åt hans framförda uppfattning. Eller vill regeringen att vi skall börja läsa uttalanden från regeringens tidningsorgan och åberopa dem såsom avgörande argument mot regeringen? Vi brukar inte göra det, eftersom det skulle vittna om argumentnöd. Herr Sträng citerar Dagens Nyheters ledare, i vilken det också heter: »Givetvis är ett oskickligt uppträdande hos oppositionen en mycket dålig ursäkt för en betydligt svårare motsvarighet hos regeringen.» Detta faktum förbigår herr Sträng. Kan herr Sträng verkligen vara så förtjust över detta betyg, är han för en gångs skull blygsam i sina anspråk. Herr talman! När jag lyssnade till herr Sträng och han gång efter annan kommer tillbaka till att allt detta tar sikte på valkampanjen etc., har jag inte kunnat undgå intrycket av att regeringen befarar att det skall bli en borgerlig regering efter 1968 års val. Regeringen har då tyckt att det för socialdemokratin vore utomordentligt värdefullt om hyreshöjningarna måste genomföras bara i två etapper i alla städer utanför de tre storstadsområdena, ty ansvaret skulle i viss mån ändå i propagandan läggas på den då sittande borgerliga regeringen. Kanske är det misslyckandet av denna taktiska spekulation som förargat regeringen så våldsamt. Skälet till att man så bestämt föredrar två år i stället för tre kan vara det nyssnämnda. Vad är orsaken annars, herr statsråd, till att ni håller så benhårt på två år? Vi har förut fått uppleva hur finansministern exempelvis föreslår att den 25-procentiga investeringsavgiften skall gälla till oktober 1968. Det är onekligen ett förslag, vars tidsbegränsning tycks vittna om en tanke, tanken att en borgerlig regering då skulle få besväret med övergången. Till sist, herr talman: Finansministern talar om oskrivna lagar för ett moraliskt tillfredsställande uppträdande, och dem skulle mittenpartierna inte ha följt. — Vi har godkänt huvudpunkterna i förslaget. Vi har förklarat oss beredda att kompromissa om Öövergångstiden. Om denna kompromiss hade godtagits skulle vi lika väl som regeringen ha varit bundna vid ansvaret för hyresregleringens avskaffande. Det är mot denna bakgrund som herr Sträng säger att vi har försökt smita från ansvaret och drivit en cynisk politik. Nej, herr finansminister, detta Ert påstående är ingenting annat än en bluff som Ni inte på något sätt har kunnat underbygga. Vi har varit fullt beredda att ta vårt ansvar; det är Ni som nu försöker smita undan ert ansvar. Det är finansministern och hans kolleger som har handlagt denna fråga osakligt.

Herr talman! I så måtto delar jag naturligtvis finansministerns uppfattning som att frågan om hyresregleringens avveckling är av sådan art att den liksom på sin tid högertrafikfrågan bör avgöras i enighet mellan de demokratiska partierna. Jag hävdar fortfarande att det föreligger enighet om att hyresregleringen skall avvecklas, även om det skulle råda delade meningar om längden av avvecklingstiden eller om vissa tekniska detaljer i lagförslaget. Jag delar naturligtvis inte finansministerns uppfattning när han gör gällande, att vi inom högerpartiet skulle ha deltagit i något slags lek med kullerbyttor eller saltomortaler. Jag skulle vilja att finansministern tog tillbaka påståendet att vi är ansvariga för vad som nu sker. Vi har konsekvent år efter år drivit den linjen att det för både hyresgäster, bostadslösa och hela samhällsekonomin är nödvändigt att hyresregleringen avskaffas. Den linjen har vi drivit även under riksdagsbehandlingen av dagens fråga och vi har varit beredda att stödja regeringens proposition.

Det kan måhända utgöra en tacksam förevändning för regeringen, men de verkliga skälen måste vara andra. Vi är naturligtvis alla medvetna om att det råder oro på bostadsmarknaden, men det är grovt orättvist att göra gällande att mittenpartierna — om jag nu får tala för dem — har skapat den oron; de har varit medvetna om den men inte på något sätt bidragit till att skapa den. Det är osäkerheten och oron i det egna partiet inför valet och inför resultatet av herr Hermanssons hårda agerande som har föranlett regeringen att tacksamt utnyttja den erbjudna förevändningen. När regeringen beskyller de andra partierna för att driva valpolitik ligger denna fråga nära till hands: Om detta påstående skulle vara riktigt, måste regeringen då nödvändigtvis göra detsamma? Gör inte regeringen sig skyldig till precis samma tänkande som herr Sträng så hårt beskyller oppositionspartierna för? Herr Sträng talade om att valpolitiska ambitioner hade laddat motionerna. Men var det inte valpolitiska ambitioner som laddade regeringens beslut i går att försöka dra tillbaka propositionen? Jag vore i varje fall tacksam om högerpartiet inte blev inbuntat i den buketten och i den karakteristikon. Jag skulle vilja sluta med att understryka, att regeringen inte i det här och i andra sammanhang bör betrakta sig enbart som det socialdemokratiska partiets regering. Regeringen har ett ansvar inför de bostadslösa och inför väljarna för den bostadspolitik som regeringen har bedrivit under 25 år. Det allvarligaste i det som nu inträffat är att ett regeringsparti och en regering, som erkänner sig vara klart medvetna om bestående missförhållanden och olägenheter på bostadsmarknaden, nu är beredd att av rent partipolitiska skäl konservera dessa missförhållanden och olägenheter. Så gör inte en regering som är medveten om sitt ansvar.

Herr talman! Jag tycker att det finns mycket bestämda politiska lärdomar för regeringen att dra av vad som nu inträffat: För det första att inte falla undan för de borgerligas mångåriga tjat och påtryckningar, särskilt inte i en fråga som är av vitalt intresse för en majoritet av befolkningen. För det andra att inte lita på direkta eller indirekta överenskommelser med de borgerliga partierna. Dessa har haft valet i näsborrarna så länge, att deras handlande är enbart taktiskt. För det tredje — och det är det viktigaste att inte söka föra en politik som står i strid med folkmajoritetens intressen. Den politik med hyreshöjningar som regeringen slagit in på är självklart till nackdel för hyresgästerna. Oron bland hyresgästerna har varit befogad. Den parallell med herr Hedlund och bönderna, som finansministern gjorde i sitt inlägg, tycker jag är helt felaktig. Det förslag som regeringen lagt fram i denna fråga är verkligen inte vänligt mot hyresgästerna. Vi har, herr talman, inga invändningar att göra mot att regeringen drar tillbaka ett på avgörande punkter dåligt förslag. Vårt parti har med instämmande av en stark opinion bland hyresgästerna sagt, att samhället måste bevara en verklig kontroll över hyrorna. Därför har vi yrkat på en grundlig förändring av lagförslaget. För den händelse dessa yrkanden inte vann bifall har vi yrkat på att propositionen avslås och att ett nytt lagförslag presenteras. Det blir nu alltså som vi föreslagit. Opino nen ute bland hyresgästerna har visat sin betydelse. Det bör i detta sammanhang sägas, att ingen kunnat upptäcka någon medverkan från mittenpartiernas sida när det gällt att skapa denna opinion. De har varit intresserade av helt andra saker. Regeringen och de borgerliga partierna skyller på varandra, men den verkligt »skyldige» — om man nu skall använda det uttrycket — är just denna opinion bland hyresgästerna. Inte heller mittenpartierna och socialdemokratin har kunnat undgå att ta intryck av den opinionen. Herr talman! Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det i regeringsförslaget också fanns bra delar — om bytesrätt, om utökat besittningsskydd m.m. — som snart bör återkomma i ett nytt lagförslag. Men i detta bör man bevara det som hyresgästerna anser väsentligt, nämligen samhällskontroll över hyrorna. Övergång till marknadshyror kan inte accepteras. Jag skall inte mera utförligt gå in på frågan om vem som visat svaghet och vem som eventuellt visat styrka i denna sak. Regeringen gjorde fel när den lade fram sitt förslag. Det är bra om man upptäcker och rättar sina fel i tid. Herr talman! Det finns ingen enighet bland folket om att hyreskontrollen skall avskaffas. Det finns däremot en stark opposition mot att göra detta. Men det finns i riksdagen en majoritet som borde kunna utforma en förnuftig hyrespolitik i hyresgästernas och samhällets intresse. Jag tror att det är viktigt att regeringen drar den lärdomen av vad som hänt i denna sak, att den i fortsättningen bör hålla sig till denna majoritet.

Herr talman! I denna diskussion om kovändningar tror jag att jag bara behöver ställa frågan som jag menar att den skall ställas för att visa vem som gjort en kovändning. Vi har haft en hyresreglering i 25 år. Varje år har vi fört debatter om den. Regeringen har stått som försvarare för hyresregleringen och prolongerat den, trots de borgerliga partiernas protester.

Detta är innebörden av motionsformuleringarna. Det är i denna situation som den borgerliga pressen och andra konstaterat att det är just mittenpartierna som gjort en kullerbytta. Jag har citerat en del uttalanden ur dagens tidningar — de kommer att bli flera — som stöder denna min grundläggande syn på hela frågan, och jag tror att dea kommer att bli dokumenterad även av de pressorgan scm står de borgerliga partierna nära.

Denna proposition har lagts fram utan något som helst sneglande på 1968 års val. Den lades fram sedan vi hade genomgått 1966 års valpolitiska prövning, och vi lade fram den därför att vi trodde att detta var en fråga som kunde hållas utanför den politiska striden — vi har blivit missräknade på den punkten. Herr Ohlins spekulatio ner dokumenterar hur herr Ohlin tar på allvarliga politiska frågor; det är tydligen den utstuderade taktiken som skall vara vägledande vid varje ställningstagande. Herr Ohlin är så fixerad i denna sin uppfattning att han utan vidare tror att även hans politiska motståndare är behäftade med samma kardinalfel som han själv. Jag vill gärna erkänna att herr Bohmans och hans partis motioner har andra syften än mittenpartiernas. Jag vill minnas att de upptar några krav på rörelseidkarnas besittningsrätt eller något liknande. De skiljer sig alltså från mittenpartiernas motioner, och jag vill inte påstå att högerpartiets motioner är tillkomna i valpolitiskt syfte — jag är beredd att ge herr Bohman rätt på der. punkten. När det gäller de bevekelsegrunder som dikterat motionerandet skiljer sig alltså herr Bohmans parti på ett hederligt sätt från centerpartiet och folkpartiet. Oron för kraftigt höjda hyror finns här, och det är från denna oro som i första hand folkpartiet med centerpartiet i släptåg utgått då de på detta vis demonstrerar sin önskan och vilja att fiska i grumligt vatten. Det är därför regeringen sagt att problemet inte skall lösas i det läge som nu uppkommit. Det skall vara en lugnare atmosfär och det skall vara en annan situation, när denna viktiga och enligt min mening rätteligen opolitiska fråga skall handläggas. Tiden är i dag inte mogen. I de båda första inläggen apostroferades jag för att jag vid en presskonferens under gårdagen använde uttrycket »finurlighet». Man ifrågasätter, om jag sätter det i samband med behandlingen i utskottet. Det gör jag inte. Hitintills har det inte hänt någonting i utskottet som ger mig anledning att offentligt anklaga någon i tredje lagutskottet. Däremot ligger bakom hela motionsskrivandet och det politiska utspelet ifrån mittenpartiernas sida en finurlig het, om jag sätter det begreppet i samband med folkpartiet, en klurighet, om jag sätter det begreppet tillsammans med centerpartiet, som jag tycker att jag har haft anledning att stämpla. Men det är väl — däri kan jag ge herr Hermansson rätt i hans senaste inlägg — vittringen av vad ni tror att detta skulle kunna ge i utbyte i nästa års val som har lockat er in på dessa vägar. Taktiken blev inte bara taktik utan även övertaktik, och det är, ärade kammarledamöter, en dålig taktik.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

Jag skall bara säga till herr Ohlin att det är alldeles självklart att vi kunde ha tagit upp särskilda förhandlingar i denna fråga. Med den kännedom som vi har fått om åtminstone vissa delar av oppositionen under årens lopp borde jag kanske ha förutsett, att i varje fall folkpartiet så snart tillfälle gavs skulle hoppa av eller ändra åsikt. Det är ju inte någonting ovanligt. Herr Ohlin var i sitt första anförande inne på frågan att vi helt plötsligt för ett par dagar sedan hade upptäckt att mittenmotionerna skulle vara allvarliga ur politisk synpunkt. Nej, herr Ohlin, vi upptäckte det med detsamma som vi fick tillfälle att läsa dem. Vi fick ju först några kortfattade referat i tidningspressen, sedan fick vi så småningom tillfälle att läsa motionerna och då insåg vi omedelbart vad avsikten med dem var. I motsats till herr Ohlin är ju herr Hedlund mycket snabbtänkt, men han har ännu inte förstått vad det är som är anledningen till regeringens åtgärd dessa sista dagar. Det är inte övergångstiderna — varken finansministern eller jag har gett oss in på någon sakdiskussion på dessa punkter — utan det är motiveringarna för motionerna och den avsikt som ligger bakom mittenpartiernas agerande som har varit avgörande för regeringen. Herr talman! Jag skall inte i detta skede av debatten uppta mera av kammarens tid, men jag vill redan nu säga till herr Hermansson, att det var inte felaktigt av regeringen att lägga fram detta förslag vid den tidpunkt när det framlades. Det är ett bra förslag. Det fanns — står det i det statsrådsprotokoll som är fogat vid regeringens skrivelse — enligt min bedömning, när förslaget lades fram, starka skäl för en reform av hyreslagstiftningen. Det är den politiska situationen som har gjort att förslaget inte är moget att genomföras.

Herr talman! Det verkar som om debatten börjar komma in i ett något lugnare, angenämare och trivsammare skede, och jag skall inte göra mig skyldig till någon avvikelse i det avseendet. Jag kan börja med att säga att finansministern inte brukar ha svårt för att fatta och inte heller tycker jag att han brukar verka för orättvisor. Varför talar han då om kovändning när det är känt att det gäller en detalj och inte principer och när han därtill vet att någon överenskommelse ej träffats? Vi är beredda att inför hela Sveriges folk tala om att vi vill ta bort hyresregleringen och att vi godtar den proposition som nu framlagts. Men då vi, i likhet med regeringen, räknar med vissa hyresstegringar vill vi försöka göra det något lindrigare för hyresgästerna genom att dela upp stegringsbeloppen på ett större antal år. Skulle detta vara så förfärligt farligt? Justitieministern sade att det fästs avseende vid motiveringarna och det är möjligt. Jag vet inte om våra motiveringar går ut på någonting annat än det alla räknar med — näm ligen att det i vissa hus blir hyresstegring 0. s. v. — som jag tidigare framhållit. Jag tog emellertid framför allt till orda för att bemöta finansministerns tal om oskrivna lagar. Visst finns det sådana i det allmänna umgänget liksom också i riksdagen, men att det skulle vara ett brott mot någon oskriven lag att motionera över huvud taget och än mindre i en detaljfråga där det föreligger överensstämmelse i princip har jag svårt att inse. Jag kan inte heller fatta att det skulle vara ett slag under bältet att vårt parti för ett par dagar sedan bestämde sig för att föreslå en kompromiss — d.v.s. att till en del avstå från motionsyrkandet och i varje fall gå halva vägen från fyra till sex år vilket ju hade blivit fem. Jag kan inte begripa att erbjudandet av en kompromiss om ett resonemang inom utskottet — ett sådant lär ha givits enligt vad som meddelats mig — skulle innebära någon form av slag under bältet. Man hade i alla fall kunnat träffas för att se vad resultatet kunde ha blivit.
Herr talman! I sitt senaste inlägg sade herr Kling att det inte var fel av regeringen att framlägga förslaget om avskaffande av hyresregleringen. Han betecknade förslaget som bra. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att regeringen kommer fram till ett klart erkännande av att det inte var ett bra förslag, utan att det i avgörande stycken var dåligt. Det är nämligen felaktigt att avskaffa den samhälleliga kontrollen av hyrorna och detta var innebörden i regeringsförslaget. En revidering av hyreslagen behövs utan tvivel ty lagen är gammal och tillkom under en kris, men man kan inte acceptera en övergång till marknadshyror som det nuvarande regeringsförslaget innebär, ty detta skulle leda till kraftiga hyreshöjningar. De borgerliga partierna har inte företrätt hyresgästernas intressen när de så energiskt kämpat för hyreskontrollens avskaffande. Det är fastighetsägarna som kommer att gynnas av en Övergång till marknadshyror. Hyresgästerna förlorar däremot på en sådan ändring av hyrespolitiken. Det är det som varit avgörande för vårt ställningstagande i denna fråga. Jag tror inte att man för de formella frågor vi här diskuterar och för den relativt underordnade frågan om Öövergångstidens längd, som har blivit en tvistefråga i utskottet, skall glömma det politiska innehållet i regeringens förslag. Enligt min mening har finansministern i grunden fel, när han säger att avskaffandet av hyreskontrollen rätteligen är en opolitisk fråga. Om det är utifrån det betraktelsesättet regeringen har lagt fram sitt förslag kan jag möjligen förstå att regeringen har kommit fram till så felaktiga ståndpunkter som fallet varit i avgörande frågor. Men, herr Sträng, detta kan inte vara en opolitisk fråga. Den gäller hyresnivån i landet, kostnadsfördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäster, hyresgästernas-folkmajoritetens vitala intressen. Man kan inte säga att frågor rörande priser och hyror är opolitiska. Detta är i eminent grad en politisk fråga. Det krävs ett erkännande härav för att vi skall kunna få ett bättre förslag nästa gång.

Herr talman! Det är verkligen iögonenfallande att justitieministern slår sig för sitt bröst och säger att vi i regeringen inte vill tala om problemets sakliga sidor. Han sade att han borde ha insett risken för att folkpartiet skul le hoppa av eller ändra åsikt. Som jag redan framhållit fanns det för det första ingen politisk bindning vid betänkandets förslag. För det andra har regeringen själv ändrat på utredningens förslag. För det tredje ändrar regeringen ofta i förslag från parlamentariska, eniga utredningar. Varför skulle då oppositionen vara bunden, när regeringen är fri? Och hur kan detta ge justitieministern anledning att sätta sig på moraliskt höga hästar och ersätta argument med klyschor? Planen på två och fyra år är regeringens uppfinning. Varför skulle vi vara bundna av den? Svara på det, herr justitieminister! Varför inte göra en kompromiss på tre till fem år? Skulle vi, som till på köpet har begärt att det skulle göras en avvecklingsplan av parlamentariska representanter och som inte har fått detta beviljat, ändå vara bundna av vad regeringen finner på? Vidare sade herr Kling att det är motiven för och avsikten bakom oppositionens och mittenpartiernas ställning som är det väsentliga. Jag vill då upprepa ati vår avsikt har varit att sakligt behandla propositionen. Vi har också godkänt det mesta däri, det principiella huvudgreppet, och bara föreslagit vissa modifikationer, särskilt i fråga om övergångstiden. Vi har varit villiga att göra en kompromiss. Då skulle vi ha fått vår del av ansvaret som deltagare i ett beslut här i kammaren. Hur kan regeringen då säga att vi vill operera vid sidan av ett ansvar för reformen? Det förhåller sig ju tvärtom. Nej, den som hoppar av från tidigare ståndpunkter och inte vill diskutera den sakliga motiveringen för våra ändringsförslag är Kungl. Maj:ts regering. Den hoppar av från sitt eget förslag.
Herr talman! De anföranden som herrar Hedlund och Ohlin nu hållit bekräftar i stor utsträckning vad jag tidigare sade. Trots att herr Ohlin ordagrant citerade mig argumenterar han alltjämt utifrån olika tidsgränser: två, tre, fyra och fem år.

Herr talman! I slutet av mitt anförande kommer jag att ställa ett par frågor till justitieministern, frågor som för hyresgästerna är av enorm betydelse. Innan jag gör det, herr talman, vill jag dock deklarera att den socialdemokratiska riksdagsgruppen står helt enig bakom regeringens förslag att dra tillbaka denna proposition.

Detta är ett mycket grovt försök att freda sitt sjuka samvete. För tjugofyra timmar sedan hade folkpartiet och centern en chans att på anständiga villkor vara med om att genomföra reformen av hyreslagstiftningen, nämligen om man hade antagit den proposition som förelåg. Ja, jag skall återkomma till kompromissen, herr Ohlin. Vårt parti var under sådana förhållanden berett att ta det politiska ansvaret både vad gäller kommunisterna och andra grupper. Vi är däremot inte beredda att ge oss in på det ovärdiga spel som folkpartiet och centern inbjöd till, allt i syfte — och det är mycket påtagligt — att för det egna partiet skapa taktiska fördelar. Talet om att vi skulle vara påverkade av kommunisterna och att vi skulle vara splittrade i denna fråga är inte bara felaktigt utan fullständigt lögnaktigt. Låt mig erinra om att denna fråga behandlades vid årets extra partikongress, varvid regeringens förslag fick helhjärtat stöd av denna kongress som är partiets högsta instans. Till yttermera visso har vi ute i landet diskuterat frågan inom partiorganisationerna, som ställt sig bakom regeringsförslaget. Men vad är det som har skett?

Man låtsas alltså enighet — finansministern har här läst högt ur borgerliga tidningar, som vältaligt beskriver det ömkliga spel som förekommit — och drar sig sedan undan med finter och knep. Med det övertag man har genom den starka pressövervikten har man skapat en opinion mot förslaget och oro bland hyresgästerna, och sedan exploaterar man denna opinion. Jag vill inte använda starkare uttryck än sådana som kan tryckas i Svenska Dagbladet — då bör nämligen inte herr talmannens klubba falla. »Taktiska finter» står det i Svenska Dagbladet i dag, herr talman. Det minsta man kan säga är att det ligger taktiska finter bakom mittenpartiernas förslag. Herr Hedlund sade tidigare att den kompromiss, som mittenpartierna erbjöd, innebär en »ömklig skillnad». Vad skulle man då använda denna »ömkliga skillnad» till. Jo — herr Hedlund kan få reda på detta. Man skulle säga till hyresgästerna att: genom mittenpartiernas åtgärder har ni fått mindre hyresstegringar än om regeringens förslag hade genomförts. Man skulle egentligen ha velat gå ännu längre för att skydda hyresgästerna, men regeringen sade nej och då fann man sig nödsakad att acceptera denna kompromiss. Skillnaden var alltså inte så ömklig, som herr Hedlund ville göra gällande, och den sortens politiska affärer ger vi oss inte in på. Detta spel från mittenpartihåll omkring hyresregleringens avskaffande är ingen isolerad företeelse. Under de senaste åren har den politiskt intresserade gång på gång kunnat iaktta att mittenpartierna i för vårt land vitala frågor uppträtt med en förvånansvärd vacklan och vankelmodighet. Man har, såsom finansministern sade, slickat på fingret för att känna hur vinden blåser, och sedan har man tagit ställning, inte efter sakliga överväganden. Låt oss t.ex. ta EEC-frågan, där man ställde sig bakom regeringens linje. I det fallet var det nödvändigt, ty så blåste stormen, men man riktade samtidigt våldsamma angrepp mot regeringen. I frågan om den engelska devalveringen, som vi har i så färskt minne, rekommenderade herr Hedlund en svensk devalvering, en del av hans partivänner gick emot en sådan åtgärd, och folkpartiet ville inte bestämma sig. Det var då nämligen oklart hur vinden blåste. Vindflöjeln hade inte stannat, och därför var det nödvändigt att gardera sig på alla håll och kanter. Nu har det senast i frågan om hyresregleringen avslöjats hur man helt styrs av taktiska spekulationer och faktiskt visar avsaknad av politiska principer och även — låt mig säga det — politisk moral. Man har alltså år efter år ropat efter ett slopande av hyresregleringen, och man har inte ställt något annat alternativ än detta. Den egna ståndpunkten får nu alltså ge vika och helt försvinna i diskussionen, och man handlar enbart taktiskt. Det är precis som Svenska Dagbladet framhåller fråga om taktiska finter i syfte att utröna hur man bäst skall vinna hyresgäströrelsen. Det förekommer inom mittenpartierna glädjande tendenser till en uppfattning att det som förekommit varit djupt olustigt. Detta har kommit till uttryck i dagens tidningar men också tidigare. Dagens Nyheter skrev t.ex. den 30 november följande, vilket jag gärna vill citera: »Vi finner den reaktionen på intet sätt överraskande. De sakliga skälen för mittförslaget är bräckliga och motionärerna borde ha insett risken att framstöten skulle uppfattas som rent politiskt betingad.» Ja, den inte bara uppfattades som utan den var också rent politiskt spekulativt betingad. Expressen instämde i Dagens Nyheters uppfattning men gav samtidigt själv en besk kommentar, där man polemiserade mot Dagens Nyheter — man slåss som bekant inom vissa familjer. Expressen skrev följande, som jag tycker har sting: »Denna värdefulla tanke, tidigare framförd av Expressen, hade varit ännu mer verkningsfull om inte Dagens Nyheter i flera reportage, bl.a. slopandet av hyresregleringen i Danmark, gått i spetsen när det gällt att på ett osakligt sätt driva upp hysterin kring hyreshöjningar.» Herr talman! Jag vill gärna till justitieministern ställa ett par frågor. Den proposition som nu dras tillbaka berör ju spörsmål som för hyresgästerna är av vital betydelse. Jag vill gärna fråga om det är möjligt att inom ramen för gällande byresregleringslagstiftning ta till vara de förslag som fanns i propositionen. Jag tänker bl.a. på de legala bytena, det förstärkta besittningsskyddet, reparationsskyldigheten och de s.k. slavkontrakten. Det är av stor betydelse att det klargörs om möjligheter finns att i den nuvarande lagstiftningen snabbt lägga in regler av samma innebörd som förslagen i den nu tillbakadragna propositionen. Herr talman! Jag yrkar att Kungl.

Herr talman! Jag är beredd att omedelbart ge svar på de frågor herr Bengtsson i Varberg ställt till mig. Det framgår, som jag tidigare sade, redan av det utdrag av statsrådsprotokollet som är fogat vid Kungl. Maj:ts skrivelse att när förslaget lades fram fanns enligt min bedömning — och finns alltjämt — starka skäl för en reform av hyreslagstiftningen. Sedan några dagar tillbaka arbetar mina experter och närmaste medarbetare — allesammans utomordentligt skickliga män — med det av herr Bengtsson upptagna problemet. Jag tror jag redan nu kan lova att det är möjligt att inom ramen för nuvarande lagstiftning genomföra åtskilliga av de fördelar som fanns med i det nu återkallade förslaget. Det gäller närmast de frågor som herr Bengtsson uppehöll sig vid, nämligen det permanenta besittningsskyddet, de legala bytena, reparationsskyldigheten och de s.k. kopplade kontrakten. De undersökningar som redan är utförda inom justitiedepartementet visar att det bör gå ganska bra att inlemma dessa förslag i den nuvarande lagstiftningen.

Herr talman! Här har riktats en rad långtgående — för att inte säga i en del fall grova — beskyllningar mot folkpartiet och centerpartiet. Jag skall om en liten stund bevisa grundlösheten i dessa påståenden. Men först vill jag beröra en annan sak, nämligen den märkliga attityd som inte minst finansministern i dag intar när han oupphörligt återkommer med påståendena: Ni har endast taktiska motiv, politiskt spekulativa motiv. Ni försöker uppamma oro, ni har inte mod att stå vid ert ord 0. S. V.

Jag bestrider att dylika motiveringar har dikterat vårt handlingssätt i detta fall. Men, herr talman, det ligger något av ett alldeles förfärande skrymteri i finansministerns framställning i dag. Har det varit ren oskicklighet och inga taktiska bedömningar alls, herr talman, när det t.ex. ibland hänt att bostadsbyggandet då ett viktigt val nalkats fått en stigande tendens för att sedan under en period efter valet falla tillbaka igen? Vad var det annat än taktiska bedömningar när t.ex. finansministern förra året beträffande u-landshjälpen hänvisade till att den allmänna opinionen nog kunde göra det riskabelt för regeringspartiet att tillmötesgå folkpartiets och centerpartiets förslag, fastän detta enligt vad han själv medgav från vissa synpunkter sett var bättre? När framstående socialdemokrater med statsministern i spetsen säger att de är principiella republikaner men avstår från att resa denna fråga, vad är det annat än taktiska motiv?

Kan ni inte åtminstone nu, som jag sade till statsministern för någon tid sedan, skämmas en liten smula över beskyllningar av den arten, när ni i det förslag från regeringen som riksdagen nyligen antagit i allra största utsträckning har accepterat våra linjer? Jag har velat påpeka detta, herr talman, därför att det berör mig illa när en av ledarna för det socialdemokratiska partiet så uttryckligt motiverar sina anklagelser mot motståndarna med att de har taktiska motiv, alldeles som om han själv som företrädare för sitt parti skulle vara någon renlevnadsman i det fallet. Till detta kommer emellertid, herr talman, att i den fråga som vi nu diskuterar beskyllningar av detta slag enligt min mening ingalunda är berättigade. Den mest sakliga motivering för den socialdemokratiska ståndpunkten som förekommit i dag anfördes kanske av herr Svenning. Han har inte på något vis övertygat mig, men han använde åtminstone en del sakliga argument. Jag skulle för att belysa vad som tidigare har varit min och — det vågar jag säga — folkpartiets inställning vilja återge ett par yttranden som karakteriserar denna.

Genom att regleringen har hållit hyrorna nere skulle ett mycket större antal lägenheter efterfrågas än vad som utan reglering blivit fallet. Det förtjänar emellertid ännu en gång upprepas», hävdade jag vid detta tillfälle, »att detta resonemang om efterfrågan mätt i antal lä genheter säkerligen är i allt väsentligt felaktigt». Och jag fortsatte: »Det ligger emellertid inte så enkelt till att den uppgiften» — att ordna de besvärliga förhållandena på bostadsmarknaden — »bäst och helst klaras genom att hyresregleringen snabbt slopas överallt. Särskilt de utpräglade bristområdena erbjuder så komplicerade problem att ett mycket noggrant övervägande är nödvändigt innan man där griper sig verket an. Mycket talar för att det mäste bli fråga om en metodik med successiva åtgärder.» Uttalanden av detta slag, herr talman, är representativa för den ståndpunkt som folkpartiet intagit i frågan sedan ett flertal år tillbaka. Det finns ingen som helst motsättning meilan denna ståndpunkt och den hållning som vi nu har redovisat i våra motioner. Får jag med anledning av finansministerns metod att rycka loss ett par enstaka meningar citera vad som på sätt och vis är själva anslaget i motionen, nämligen detta: »Folkpartiet och centerpartiet har gemensamt uttalat sig för att hyresregleringen successivt avvecklas. och att därvid ett lämpligt utformat besittningsskydd för hyresgästerna införs.

Jag skall, herr talman, gärna erkänna att jag inte är särskilt förvånad över vad justitieminister Kling har sagt på ett par punkter här i dag. Man kan måhända inte begära av justitieministern att han skall vara orienterad ens om den bostadspolitiska debattens huvuddrag. Jag noterar också med tillfredsställelse att finansministern, i varje fall beträffande vad som har före kommit i tredje lagutskottet, tog avstånd från sitt eget tal om fiffel och fuffel och finurligheter. Men vad är då anledningen, herr finansminister, till att det i själva den skrivelse från regeringen, som riksdagen nu behandlar, står att folkpartiets och centerpartiets agerande i riksdagen såväl motionsvägen som i tredje lagutskottet har visat att den önskvärda enigheten inte kan uppnås? Jag tycker det vore bra om regeringen åtminstone kunde bli enig om innehållet i en skrivelse som den avlåter till riksdagen, så att inte olika regeringsledamöter som agerar samtidigt argumenterar på olika sätt. Nu säger finansministern, att motionerna från folkpartiet och centerpartiet i alla fall har skapat en situation där det blev nödvändigt för regeringen att handla som den gjorde. I synnerhet efter vad herr Bengtsson i Varberg alldeles nyss yttrade om den kompromissmöjlighet som skulle ha förelegat och som han karakteriserade på ett neddimensionerande sätt vill. jag inte dra mig för att här säga att en medlem av 'regeringskretsen nalkades oss och ville göra gällande, att en sådan kompromiss borde sökas. Detta tycker jag var klokt. Jag beklagar att regeringen inte har kunnat enas om detta förfaringssätt, och jag utgår från att en av anledningarna till de synnerligen starka ord som i dag har använts av finansministern och andra socialdemokratiska talare är att regeringen är splittrad och har haft en svår uppgörelse inbördes. En sådan sak brukar man ju försöka skyla över genom att rikta oberättigade och häftiga angrepp utåt. Det finns en sak i justitieministerns uttalande som jag inte kan undgå att reagera mot och som är ägnad att ytterligare belysa den inställning som folkpartiet har haft. Justitieministern talade om ungdomar inom den liberala rörelsen som bidragit till att förstärka de motiv som regeringen nu anför för sitt handlingssätt. När jag hörde detta blev jag ytterst förvånad. Många liberala ungdomar har velat gå ännu snabbare fram än vad regeringspropositionen innebär, och jag har under de senaste månaderna använt åtskillig tid till att övertyga dem om att den metoden nog inte är lämplig när det gäller att lösa det föreliggande problemet. Att jag haft anledning till detta bekräftas av vad som sägs i folkpartiets ungdomsförbunds senaste program där det heter att den föreslagna omläggningen av regleringssystemet är en otillräcklig reform. En sådan inställning, som i själva verket innebär ett stöd till övermått för den hållning som regeringen i propositionen har intagit, kan i alla fall inte åberopas i samma andedrag som man åberopar den inställning som folkpartiets och centerpartiets riksdagsledamöter intagit i sina motioner. Det finns inget som helst logiskt sammanhang mellan folkpartiets ungdomsförbunds ställningstagande och regeringens sätt att använda detta ställningstagande. Jag utgår från att justitieministerns yttrande beror på ren okunnighet i sakfrågan. Vad är det egentligen som har hänt? Regeringen har framlagt en proposition, vars huvudlinjer vi alla varit beredda att acceptera. Vi framlägger förslag till förbättringar av denna proposition, vilka helt står i överensstämmelse med den hållning som vi tidigare redovisat i riksdagen. Då säger regeringen: Eftersom ni vill ha dessa förbättringar av propositionen, vill vi inte göra någonting alls. är detta rim och reson? Först tar regeringen ett initiativ av ett slag och lägger fram propositionen. När det påvisas att den kan förbättras, tar regeringen ett annat initiativ och drar helt och hållet tillbaka propositionen. Summan av regeringens båda initiativ är i det här fallet lika med noll, herr talman. Och det är tråkigt för en regering när summan av dess initiativ blir lika med noll. stund sedan från talarstolen att det nu i alla fall blivit som hans parti vill. Jag slutar med att konstatera, herr talman, att om det nu blivit som herr Hermansson vill — vilket ju är fallet — är detta verkligen inte något gott betyg åt reseringens handläggning av frågan. Jag ber att få yrka att regeringens skrivelse nr 174 remitteras till lagutskott.

Herr talman! Jag ställer mig något tveksam till om jag återigen skall gå upp i talarstolen för att kommentera den nye folkpartiledaren Sven Wedéns synpunkter. I hans inlägg fann jag så pass mycket av röriga tankegångar att jag nog skulle påta mig ett sisyfusarbete om jag försökte klara ut dem. Herr Wedén för i debatten in frågan om regeringens sätt att sköta bostadsbyggandet. Han hävdar — om jag fattade honom rätt — att vi av valtaktiska skäl drivit ett högt bostadsbyggande före valet för att sedan minska detta mellan valperioderna. Ja, regeringens bostadspolitiska program har kanske varit litet mer variabelt än folkpartiets, som oföränderligt har inneburit 2 000 lägenheter mer än vad regeringen har föreslagit. Variationerna i regeringsförslaget har varit betingade av andra skäl än valtaktiska, något som många gånger har diskuterats här i kammaren. I varje fall måste väl herr Wedén ge mig rätt när jag säger att herr Wedén levde högt på den bostadspolitiska aktiviteten i 1966 års valrörelse. När vi befann oss i en situation med överansträngd samhällsekonomi, när vi fick ta modet att styra över kapital och reala resurser till industrisektorn för att åvägabringa en viss balans i vår utrikeshandel, var det svårt att klara bostadsbyggnadsprogrammet. Herr Wedén excellerade då i att tala om för de svenska väljarna vilket kapitalt misslyckande 1967 års igångsättning innebar. I själva verket var det, som herr Wedén efteråt kunde konstatera, långtifrån misslyckat — 1966 var inget dåligt år i fråga om igångsättning av bostadsbyggandet. Jag skall naturligtvis inte ta upp frågorna om u-hjälp och många andra ting som herr Wedén tyckte var lämpliga att föra in i debatten — det är ändå inte någon allmän remissdebatt i dag. Herr Wedén betecknade mig som skrymtare. Om man skulle börja gradera i fråga om renlevnad skulle jag förmodligen representera bottennivån enligt herr Wedéns mycket moraliska ståndpunkt. Det ger naturligtvis fasligt litet, om vi på detta sätt ger oss på varandra rent personligt. Herr Wedén kan angripa mitt parti, jag kan angripa herr Wedéns parti och vi kan kritisera de partipolitiska uppfattningarna. Men jag tror att det är ett fruktlöst försök att komma sanningen närmare in på livet om vi så att säga försöker gradera varandras moral. Herr Wedén måste någon gång lära sig att höra på vad jag säger från denna talarstol. Jag tillät mig att i ett av mina anföranden i dag säga att det är en missuppfattning om man vill göra gällande att jag har beskyllt utskottsledamöterna för fiffel och fuffel. Jag har använt uttrycket fiffel om den tendens och tankegång som tagit sig uttryck i den motion som herr Wedén har satt sitt namn under. Jag syftade således på något som ligger helt vid sidan av arbetet i utskottet. Det har jag sagt ifrån och det vill jag inte understryka fler gånger — herr Wedén får som sagt lyssna på vad jag säger. Det är självklart — och det kan jag ärligt bekänna — att det i denna fråga liksom i många andra frågor har rått skiftande meningar inom regeringen. Men jag kan försäkra herr Wedén att oavsett svårighetsgraden klarar regeringen en sådan här uppgörelse på det sätt som man gör i en demokratisk församling. Regeringens ståndpunkt hamras ut efter en diskussion där mening arna kan bryta sig. Vad som har sagts i diskussionen kan visserligen ha sitt intresse för historieskrivare i statsvetenskapliga ämnen, men i den praktiska politiken är det avgörande vilken ståndpunkt det ansvariga organet slutligen intar. Det var trivsamt att höra att herr Wedén har lagt ned ett imponerande arbete på att dämpa upproriska röster inom sitt eget parti — närmast i den riktningen att man skulle se på regeringens proposition utan alltför stor upphetsning. Jag beklagar bara att herr Wedén inte lade den kraften och energin i dagen när den motion utformades som herr partiledare Sven Wedén har satt sitt namn under och därmed givit till känna att motionen till alla delar sammanfaller med hans egen uppfattning om hur ett sådant här ärende skall presenteras.

Herr talman! Vad finansministern nu sade tycker jag innebär ett framsteg. Han frågade nämligen: Vad tjänar det egentligen till att vi försöker gradera vår politiska moral och vår benägenhet att vara taktiska? Jag vill inom parentes säga, att jag talat om finansministern som företrädare för det socialdemokratiska partiet och inte om finansministern som person. Jag tror att jag själv kan betraktas som representant för folkpartiet och därför inte i detta sammanhang behöver bli utsatt för någon personlig bedömning. Att jag tog upp denna fråga berodde på att finansministerns hela första anförande här i kammaren var ett ursinnigt försök att göra en sådan gradering. Men om jag får fatta finansministerns andra inlägg så, att han beklagar och tar tillbaka detta ursinniga försök att göra en gradering i fråga om moral och politisk taktik, hälsar jag det med tillfredsställelse. Det har i debatten talats om en partimotion från centern och tunga motioner från folkpartiet. Men det finns ju i den na fråga också en socialdemokratisk motion, undertecknad av herrar Yngve Persson och Hagnell. Båda dessa herrar får väl betraktas som tunga personer — herr Hagnell dock icke i rent fysisk mening. Deras motion går ju mycket längre i kritik mot regeringsförslaget än vad folkpartiets och centerpartiets motioner gör. Menar finansministern att herrar Hagnell och Yngve Persson också i huvudsak har drivits av taktiska motiv?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 Kan då folkpartiets och centerpartiets förslag om en annan öÖövergångstid verkligen vara en åtgärd som ger motiv för regeringen att ta tillbaka hela propositionen? Inser inte finansministern själv hur orimlig hans argumentering blir, när han gör ett mycket stort nummer av detta, medan han inte har ett ord att säga om herrar Hagnells och Perssons motion? Får jag beträffande den rent politiska innebörden av åtgärden att dra tillbaka propositionen återkomma till justitieministern. Han sade, att anledningen till att regeringen dragit tillbaka propositionen var att den politiska situationen har förändrats.

Herr talman! Herr Wedén har i likhet med mig varit med i det partipolitiska arbetet så länge, att han borde inse att det han sade i sitt sista anföran de inte motiverar ett inlägg från honom när han nu blivit partiledare. Jag uppfattade herr Wedéns angrepp på mig som personligt. Herr Wedén säger att det inte var personligt — all right. Men när det gäller de partipolitiska uppfattningarna i denna fråga tar jag inte tillbaka en stavelse av den presentation av de borgerliga partiernas agerande som jag givit tidigare i dag. Folkpartiet har i sitt ställningstagande i överkant vägletts av partipolitiska och valtaktiska spekulationer. Jag tillät mig säga att vittringen i era näsborrar av möjligheterna att utnyttja denna fråga valtaktiskt blev så stark att ni överskred gränsen för den politiska anständigheten och i ert agerande överträdde de oskrivna lagar som ändå måste gälla för relationerna mellan regering och opposition. Detta är inte bara min uppfattning; det är den borgerliga huvudstadspressens uppfattning, och det är en uppfattning som kommit: till uttryck också i andra pressorgan som jag har citerat. Samtliga dessa pressorgan har varit sådana som är befryndade med herr Wedéns parti på ett helt annat sätt än med mitt parti. Av sina egna skall man höra sanningen, lyder ett. gammalt ordspråk. Läs detta och begrunda det! Det kommer herr Wedén att ha nytta av i framtiden som ledare för folkpartiet.
Herr talman! Finansministerns sista ord påminner mig om ett tillfälle här i kammaren för åtskilliga år sedan, då herr Sköld — dåvarande finansminister tror jag — till en ledamot av oppositionen :sade att det denne nyss hade yttrat var mycket dumt. Ja, men, sade den anklagade ledamoten, det har ju stått i Aftonbladet. Varpå finansministern åter begärde ordet och sade: Det blir väl inte mindre dumt för att det har stått i Aftonbladet! När finansministern nu åberopar tidningar vill jag hänvisa till den tydliga fördelning av ansvaret som sker i Dagens Nyheter och som herr Ohlin tidigare påpekat. Vad Svenska Dagbladet beträffar vill jag säga att om det där står att folkpartiet handlar av taktiska skäl, så blir det inte mer riktigt för den skull. Finansministern kryssar fram och tillbaka i sin argumentering om den politiska moralen. I ett anförande sade han att han inte vill göra någon sådan gradering; i nästa anförande sade han att han ändå vill göra en sådan gradering. Summan av dessa båda anföranden blir, liksom summan av regeringens båda ställningstaganden när det gäller hyresregleringspropositionen, såvitt jag förstår lika med noll. även på denna punkt kan vi, herr talman, alltså bevittna en ganska vinglig och dålig seglats av regeringen. Vi har anklagats för vacklan, men vad har hänt med regeringen? Den har ju åstadkommit ett platt fall för sig själv.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva säga att mina uppmaningar till herr Wedén att åtminstone göra en minimal ansträngning att lyssna på vad jag säger ständigt faller på hälleberget. Då jag talade om graderingen av vår moral sade jag att jag inte vill göra någon gradering mellan herr Wedén personligen och mig personligen, vare sig i fråga om renlevnad eller i fråga om skrymteri. Däremot gör jag självfallet — det har väl ingen kunnat ta fel på — mycket bestämda graderingar av den politiska moralen som den kommer till uttryck i regeringens ståndpunktstagande i denna fråga och i folkpartiets valspekulativa utspel i samma fråga.